Herr talman! Riksdagen står nu inför behandlingen av propositionen 144 till innevarande riksmöte, en proposition som betyder en total omläggning av regeringens ekonomiska politik. Sällan har väl en omläggning, skall vi säga ett uppvaknande, skett så hastigt och så yrvaket som i detta fall. Uppvaknandet gäller naturligtvis inte bara regeringen utan också de borgerliga innan de kom i regeringsställning. Låt mig bara erinra om att under hela den tid vi hade jämviktsriksdag krävde de borgerliga ändringar i den ekonomiska politiken och då alltid åt samma håll. Man menade att staten borde föra en mera expansiv politik. Staten skulle ge medborgarna bättre service samtidigt som man ville sänka skatterna. De lottdragningar som förekom i riksdagen gick genomgående åt samma håll. Vi minns särskilt överbuden under 1976. I valrörelsen 1976 fanns det ingen hejd på de löften som utställdes om lägre skatter och bättre förmåner. Man kan säga att de borgerliga övertog vpk:s slogan, men på ett annat sätt. Vpk hade sagt lönerna upp, priserna ner, men de borgerliga sade i stället förmånerna upp, skatterna ner. De har envist tjatat om detta, så envist att de började tro på det trolleritrick som de i många år rekommenderat. Man har anledning att tro detta, därför att regeringen omedelbart efter makttillträdet började lansera sina teorier. Jag syftar då främst på det skatteförslag som framlades av regeringen och som antogs av riksdagsmajoriteten. Man slog sönder skatteöverenskommelsen som den gamla regeringen hade med LO och TCO, på så sätt att de som hade de bästa inkomsterna fick 400 kr. i extra skattelättnad. Man ansåg inte att staten behövde någon kompensation för detta. Inte heller ansåg man att det behövdes någon kompensation för de 3 miljarder som man avstod från. Man tog bara ut 1,5 96 i arbetsgivaravgift i stället för de 3 96 som den socialdemokratiska regeringen kommit överens med LO och TCO om. På den tiden var man karsk i den borgerliga regeringen och menade att man inte behövde dessa 3 miljarder. Inflationen skulle sköta om det hela, och jag förmodar att man också skulle ha hjälp av det trolleritrick som jag tidigare talat om och som i korthet kan uttryckas på följande sätt: Om man bara sänker skatterna och för en företagsvänlig politik, kommer företag och skattebetalare att bli så glada och arbeta så mycket mera att produktionen och inkomsterna ökar automatiskt med påföljd att skatterna flyter in ändå. Lättsinnigheten fortsatte i höstas när man genomförde stora och helt omotiverade lättnader i företagsbeskattningen, som medförde nya gluggar på hundratals miljoner i statens finanser. Jag syftar då främst på ändringarna i beskattningen av familjeinkomster hos företagare och ökningen av det fria beloppet för arbetsgivaravgift hos egenföretagare. Men det finns också andra saker att peka på. Inte ens det skrämmande underskottet i det budgetförslag som regeringen lade fram i januari 1977 eller den förutspådda svenska upplåningen utomlands, som skulle slå alla rekord i landets moderna historia, avskräckte regeringen. Den slogan som jag förut nämnt, förmånerna upp —- skatterna ner, dög fortfarande. Man fortsatte oförtrutet vidare. Jag skall här inte ta upp de särskilda förmåner som man beviljat åt alla möjliga håll, framför allt näringslivet. Det kommer säkerligen andra talare att göra efter mig. Låt mig för min del bara uppehålla mig vid en stor sak på skatteområdet. I mars beslöt man föreslå att det särskilda investeringsavdraget på 25 96 eller, om inte detta gick att utnyttja därför att företaget inte hade att betala någon skatt, det 10-procentiga bidraget skulle få utnyttjas fortsättningsvis till årets slut. Detta kommer med stor sannolikhet, nästan med säkerhet, att innebära att statskassan går miste om belopp på inte bara hundratals miljoner utan t.o.m. miljarder kronor, utan att någon påvisbar trolig positiv effekt kan redovisas. Investeringsavdrag eller bidrag kan bara användas när syftet är att tillfälligt flytta investeringar, men om man använder det verktyget så långdraget som den borgerliga regeringen nu gör — och det sker med riksdagsmajoritetens godkännande — så kommer dessa förmåner bara att inkalkyleras i investeringskostnaden, och det är enligt min uppfattning vad som nu har skett. Investeringar som med all sannolikhet ändå skulle ha utförts har nu blivit billigare, samtidigt som risker kvarstår att investeringsviljan kanske längre fram kan upphöra, om inte bidrag står till förfogande eller om ett markant konjunkturuppsving sker. Redan nu redovisar regeringen för övrigt minskningar i investeringsviljan, trots att dessa förmåner utgår. Under alla omständigheter kvarstår de skatteorättvisor som skapats, och något bidrag till förbättring av vår utrikesbalans har dessa orättvisor inte lett till, snarare tvärtom.

Sedan uppvaknandet har skett — och vi har sett de besparingsaktioner som pågår — är det dock betydligt mindre poster än vad det fria vedbränslet fråntog stat och kommun som är intressanta. Vad har jag då för underlag för mitt inledande påstående att ett uppvaknande väl sällan har skett så hastigt och så yrvaket som i detta fall? Jo, inget speciellt hade ju skett i samhället från början av mars, då regeringens ekonomiska lättsinne var lika frejdigt, och fram till början av april då bromsarna plötsligt skulle hårt slås till. Det som skedde i samhällsekonomin i början av april, då den aktuella propositionen framlades, var ju bara en fortsättning på utvecklingen under hela året som inte kunde ha varit främmande för regeringen. Underskottet i utrikeshandeln ökade, inflationen hade rekordtakt, valutareserven kunde upprätthållas endast tack vare utländska lån och det stora underskottet i budgeten var ju förutsett. De olika delarna av den socialdemokratiska skuggbudgeten — låt mig använda det ordet — avslogs undan för undan med glatt mod av den borgerliga majoriteten, med det underförstådda motivet att några inkomstförstärkningar inte behövdes. Så lämnade då regeringen propositionen 144 med panikbromsning, innehållande förslag till höjning av mervärdeskatten som på helt år innebär en skattehöjning med 4 miljarder kronor samtidigt som förslag lades fram om en investeringsavgift om 15 96 på s.k. oprioriterade byggen. Samma regering som någon månad tidigare menade att inga inkomstförstärkningar behövdes höjer nu skatterna med 4 miljarder kronor. Man kan förstå att det kan vara svårt för en del riksdagsledamöter att hänga med i svängarna, men man kan ännu lättare förstå de väljare som i dag känner sig totalt förvirrade, nämligen de som trodde på partiledarnas ord att det går att sänka skatterna bara viljan finns. Jag tycker att det är passande om jag kallar det yrvaket när regeringen föreslår sina riksdagsledamöter att rösta annorlunda än vad de gjorde för några veckor sedan. Jag tycker att det är yrvaket när regeringen nu föreslår att byggen skall senareläggas, trots att den för kort tid sedan föreslog att byggen skulle tidigareläggas. Omkastningen har skett så tvärt att man inte hunnit kontrollera, om resultatet blir att ett och samma bygge får stimulansbidrag eller avdrag vid beskattningen för viss del medan det på andra delar läggs en investeringsavgift för att förhindra en igångsättning. Det är inte lätt att veta om detta är exempel på den mänskliga faktorns bristfällighet i ett brådskande och ryckigt läge, eller om det möjligen kan vara ett utslag av den beryktade kompromissviljan i regeringen. Några vill stoppa, andra vill späda på. Från utskottets synpunkt har — som jag sett det — handläggningen av denna fråga varit helt otillfredsställande. Vi fick en proposition med begäran om förkortad motionstid, där i inledningen omtalades att regeringens syn på konjunkturutvecklingen och den ekonomiska politikens uppläggning skulle presenteras i kompletteringspropositionen, som inte skulle avlämnas till riksdagen förrän efter motionstidens utgång. Det har alltså varit helt omöjligt för oppositionen att avlämna några alternativa förslag till propositionen 144, om man velat göra detta med utgångspunkt i regeringens redovisning för konjunkturläget och därav följande bedömningar. Mot denna bakgrund har därför ingen fullständig behandling kunnat ske av några alternativ, även om man i sak slutit upp bakom tanken på att viss åtstramning varit behövlig i samhällsekonomin. Oaktat ansträngningar i utskottet att i tid bli färdiga enligt den tidtabell som regeringen planerat har detta icke lyckats. Ikraftträdandet blir således förskjutet en vecka utöver vad som föreslagits i propositionen i fråga om investeringsavgiften för oprioriterade byggnadsarbeten. Ett uppskov med ytterligare två veckor hade haft ringa betydelse för denna del av propositionen. Ett uppskov med två veckor för mervärdeskattehöjningens genomförande hade givetvis betytt något mera, men med hänsyn till regeringens lättsinniga ekonomiska politik tidigare hade också detta varit överkomligt, tycker jag. Det ligger därför nära till hands att tro att andra förhållanden varit det verkliga skälet till den märkliga handläggning som nu håller på att ske. Det naturliga hade givetvis varit att den ekonomiska politiken behandlats vid samma tillfälle, då alla förutsättningar varit kända, och inte som nu med 14 dagars mellanrum. Så till dagens sakfråga. Socialdemokraterna yrkar avslag såväl på höjningen av mervärdeskatten som på förslaget om införande av en investeringsavgift på oprioriterade byggen. Anledningen härtill är inte att vi utesluter propositionens motivering att en åtstramning kan behövas. Anledningen är i stället att reservanterna anser att regeringen valt fel väg för att åstadkomma denna åtstramning. Först genomför man stora skattesänkningar för höginkomsttagare, för vissa företagargrupper och företag, men man avvisar samtidigt alla besparingsåtgärder och inkomstkompensationer under motivering att de är obehövliga. Regeringen aviserar t.o.m. framöver indexreglering av skattesystemet och andra stora utgifter, för försvaret bl.a. Därefter — för att klara dessa saker — föreslås en höjning av den allmänna mervärdeskatten, som slår betydligt hårdare på de grupper som är svaga, de som måste konsumera hela inkomsten, än på de grupper som hittills fått det största skattestödet av regeringen och riksdagsmajoriteten. Om riksdagen följt de socialdemokratiska förslagen hade dagens proposition varit onödig. Detta i sin tur skulle ha inneburit lägre inflationstakt och en jämnare sysselsättning varjämte givetvis fördelningen av samhällets bördor hade blivit rättvisare. I fråga om investeringsavgiften betyder den ryckighet som här förs att planeringen slås sönder, att allt därför blir dyrare — alltså inte bara på grund av inflationen — och att risk för sysselsättningen kommer att föreligga framöver. Några, kanske t.o.m. många, kommer att bygga med den femtonprocentiga avgiften och därmed ytterligare fördyra byggenskapen. Det medges att den Bohmanska inflationspolitiken slagit värst ut på byggnadsområdet, men enligt vår mening finns det andra medel att råda bot på detta än att ena dagen påskynda statliga byggen och ge investeringslättnader och andra dagen uppskjuta statliga byggnader och införa investeringshämningar. En väg har exempelvis anvisats i den socialdemokratiska motionen, nämligen prisstopp på byggnadsvaror, men det finns också andra vägar. Det är självklart att oppositionen kunde ha återuppväckt alla sina motioner från den allmänna motionstiden som alternativ till regeringens nu avgivna förslag, men socialdemokraterna har inte valt den linjen. Dels därför att avtalsläget nu är ett annat än då arbetstagarorganisationerna lovade att ta hänsyn till en treprocentig arbetsgivaravgift vid förhandlingarna, dels därför att man inte kände till konjunkturbedömningen när motionstiden gick ut och följaktligen inte heller visste hur stor åtstramningen borde vara. Det kan givetvis heller inte vara oppositionens uppgift att vid varje tillfälle ha ett nytt alternativ till hands för att följa med i de olika turerna som dagens regering så ofta byter färdriktning på. Detta oaktat kommer socialdemokraterna att ha ett färdigt alternativ till förslagen i proposition 144, om, som vi hoppas, riksdagen avslår förslaget om höjd mervärdeskatt och särskild investeringsavgift för oprioriterade byggnadsarbeten. Dessa förslag från socialdemokraterna kommer i så fall att läggas i en motion som behandlas samtidigt som kompletteringspropositionen. Skulle riksdagen besluta anta förslaget i propositionen 144 — och det är väl realistiskt att tro att så blir fallet — måste alternativen i den socialdemokratiska motionen bli något annorlunda. Man kan knappast genomföra en höjd mervärdeskatt den 1 juni för att sedan kräva att den skall sänkas en vecka senare. Någon tid måste även mindre lyckade regler vara i kraft, om de hunnit att börja tillämpas.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

Herr talman! Det går att sänka skatten om viljan finns, brukade moderatledaren herr Bohman med stor envishet upprepa i valrörelsen. Han borde dock ha tillagt att det också går att höja skatten om viljan finns. Den borgerliga regeringen, där moderaterna har ett betydande inflytande över den ekonomiska politiken, visar nämligen att man inte drar sig för att höja skatten när det passar, därtill att genomföra skattehöjningar som är särskilt kännbara för lönarbetarna, pensionärerna och andra som redan har ett besvärligt läge. Den skattepolitiska inriktning som gällt under flera år och som inneburit att en ökad del av skattebördan lagts på lönarbetarna har under den borgerliga regeringen förstärkts på ett oroväckande sätt. Man gick högre upp i inkomstlägena i fråga om förändring av statsskatten, med följd att inkomsttagare som knappast behöver skattesänkningar fick lägre statsskatt. Man driver en linje om inflationsskydd av skatteskalorna som gynnar de högre inkomsttagarna. Man förvärrar den ekonomiska situationen för kommuner och landsting, med stigande kommunalskatter — som främst drabbar låginkomsttagarna — och försämrad service som följd. Den nu föreslagna höjningen av mervärdeskatten hör till vad som brukar kallas ekonomiskt åtstramningspaket och vars innehåll har det kännetecknet att den arbetande befolkningen drabbas hårdast. Som ett led i en nödvändig åtstramning av vår inhemska förbrukning och i syfte att börja minska underskotten i de utrikes betalningarna är det nödvändigt att mervärdeskatten höjs, heter det i regeringens proposition. Men nog måste det te sig främmande för de stora löntagargrupper som redan vet att avtalsrörelsen innebär reallönesänkningar att tvingas till ytterligare standardsänkningar genom momshöjningen. Inte en nödvändig åtstramning av förbrukningen utan mera hur man skall klara de livsnödvändiga utgifterna framstår som problemet för stora grupper med låga inkomster i vårt land. Momsen har den fördelen att den belastar konsumtionen av inhemska och importerade varor på ett likvärdigt sätt, skriver regeringen i sin proposition. Men momsen har också den nackdelen att den belastar konsumtionen lika hårt utan hänsyn till ekonomisk bärkraft hos den som skall köpa varorna. Den verkar orättvist. Men det förtiger man. Regeringens förslag att höja mervärdeskatten är fördelningspolitiskt reaktionärt. Det urholkar ytterligare de arbetandes reallöner, utöver vad som redan skett genom prisstegringar och vad som kan väntas bli en följd av SAF:s negativa hållning i avtalsrörelsen. Höjningen av mervärdeskatten drabbar särskilt hårt pensionärer, barnfamiljer och låginkomsttagare. Detta är sanningen. Det blir de minst bärkraftiga som får svara för åtstramningen av den inhemska förbrukningen och minskning en av underskotten i utrikesbetalningarna, som anförs som motiv för höjningen av momsen. Vänsterpartiet kommunisterna har därför yrkat avslag på förslaget om höjd mervärdeskatt. Det förhållandet att regeringen bryter loss vissa viktiga delar av den ekonomiska politiken från deras sammanhang, så som har skett i proposition nr 144, är tecken på desperation, och förslagen är illa genomtänkta. Detta gäller främst momshöjningen men präglar även propositionen i övrigt, och jag vill därför yrka avslag på propositionen i samtliga delar. Att godkänna den föreslagna momshöjningen skulle innebära ytterligare ett steg på vägen till att lasta över skattebördorna på lönarbetarna och förstärka orättvisorna i skattepolitiken. Om väljarna plockar fram de nuvarande regeringspartiernas valprogram med löften om skattesänkningar och jämför dessa med den skattepolitik regeringen för, skall de snart finna att även på detta område sviks vallöftena. Vänsterpartiet kommunisterna förfäktar meningen att en genomgripande skattereform är nödvändig för att utjämna inkomstoch förmögenhetsskillnaderna. Vi bekämpar de höga indirekta skatterna och har som en konkret åtgärd länge krävt slopande av momsen på maten. Vi hävdar att staten måste överta kostnaderna för viktiga delar av kommunernas och landstingens verksamhet och att dessa måste befrias från allmän arbetsgivaravgift. Därigenom kan man göra slut på kommunalskattehöjningarna, som varit så kännbara för lågoch medelinkomsttagarna. Vi företräder också uppfattningen att en progressiv statskommunal enhetsskatt bör införas. Vi menar att progressionen i skattesystemet inte får försvagas utan tvärtom bör skärpas genom åtgärder som gör att höga inkomster, kapitalvinster och stora förmögenheter till fullo beskattas. Avdragssystemet, som nu gynnar höga inkomster och missgynnar låga, måste ändras. Beskattningen av bolagens vinster måste skärpas och göras progressiv. Ett system med produktionsskatter baserade på företagens omsättning samt råvaruoch energiförbrukning, och inte som nuvarande arbetsgivaravgifter uttagna enbart i förhållande till löneutgifterna, bör prövas. Skatteflykt och skattefusk måste hårt bekämpas. Skatteutskottets betänkande nr 48 är ett märkligt dokument i den meningen att man helt vägrar diskutera de fördelningspolitiska effekterna av momshöjningen som påtalats i motionerna. Utskottet nöjer sig med att instämma i budgetministerns uppfattning att en höjning av mervärdeskatten inte är mer ogynnsam från fördelningspolitisk synpunkt än en höjning av arbetsgivaravgiften skulle vara för att åstadkomma en politisk åtstramning. För att få dessa grumliga tankar något förtydligade vill jag till utskottsmajoritetens talesman direkt ställa frågan: Förnekar utskottsmajoriteten att en höjning av mervärdeskatten, som fördyrar konsumtionen, blir särskilt kännbar för låginkomsttagarna och därmed har ogynnsamma fördelningspolitiska effekter? De indirekta skatterna har av arbetarrörelsen alltid betraktats som djupt orättvisa. De fördyrar den livsnödvändiga konsumtionen. De drabbar därigenom hårdast de ekonomiskt svagaste. Det är utifrån dessa fakta som vpk intensivt drivit kravet på slopad matmoms. Vi finner det orimligt att för livsuppehället nödvändiga förnödenheter skall utgöra skatteobjekt. Även prisstegringarna har blivit skatteobjekt. På de kraftigt stigande priserna har momsen lagts som en extra börda. Nu vill regeringen alltså höja momsen och lägga ytterligare bördor på de minst bärkraftiga i samhället. Detta är en politik som står i strid med strävandena att skapa en demokratisk skattepolitik. Därför säger vi nej till regeringens förslag om momshöjning liksom till de övriga förslagen i propositionen 144. Vi bekämpar denna reaktionära skattepolitik. Herr Wärnberg gjorde sig nyss i talarstolen skyldig till en häpnadsväckande sammanblandning av vpk:s och de borgerligas ståndpunkter. Han bör veta att våra utgångspunkter är helt olika och att vi företräder vitt skilda intressen i den ekonomiska politiken.

Detta är en demokratisk skattepolitik. Detta är alternativet till regeringens fördelningspolitiskt reaktionära linje. Den reservation som fogats till skatteutskottets betänkande biträder i punkt 1 vårt krav om att riksdagen avslår förslaget om höjd mervärdeskatt. Särskilt yrkande om bifall till motionen 1618 är därför inte nödvändigt, utan jag kan, herr talman, yrka bifall till reservationen i de delar den berör propositionens förslag.
Herr talman! Sammanblandningen mellan vpk:s och de borgerligas linje ligger bara i att det fanns en viss likhet i att inte vilja förstå sammanhanget. När vpk säger: Priserna ner och lönerna upp! bortser man från att det finns ett sammanhang också mellan dessa två saker. Jag vet att herr Berndtson kanske bestrider detta, men jag hävdar att så är fallet. Det finns också ett visst sammanhang när det gäller kravet förmånerna upp och skatterna ner. Skatter och förmåner hänger också ihop, herr Berndtson, och det går därför inte att låta den ena saken vara helt fristående från den andra. Det är där som likheten finns mellan vpk och de borgerliga.
Herr talman! Likheterna var inte särskilt stora när herr Wärnberg började att utveckla dem. Sedan gör sig herr Wärnberg skyldig till ytterligare ett förbiseende. Det sker när han i sitt resonemang inte tar med de väldiga bolagsvinsterna.
Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1976/77:48 behandlar de skattefrågor som hör samman med regeringens s.k. åtstramningspaket. Jag har för avsikt att i första hand uppehålla mig vid de rent skattetekniska frågor som behandlas i utskottet, men inledningsvis kan det finnas anledning att också litet grand se på de bakomliggande orsakerna till regeringens förslag. Den långvariga konjunktursvacka som vi upplevt under flera år har medfört att vi bl.a. av sysselsättningsskäl varit tvingade att föra en mycket expansiv politik. Denna har varit påfrestande för landets ekonomi så till vida att vi har samlat på oss allt större underskott i statsbudgeten, som måste täckas med utlandslån. När den nya regeringen tillträdde i höstas fick vi egentligen vad herr Wärnberg i dag har talat om, ett hastigt uppvaknande. Så fort vi fick träda till och ta regeringsansvaret fick vi se att landets ekonomi ingalunda var så bra som den avgående regeringen ville göra gällande. Det var inte alls så väldukade bord som den avgående statsministern påstod. I stället kom vi underfund med att det behövde föras en ännu mer expansiv ekonomisk politik för att skydda sysselsättningen, och det är vad den nya regeringen har gjort. När vi nu skymtar bättre konjunkturer kan vi inte fortsätta att leva på lånade pengar från utlandet. Därför kommer detta åtstramningspaket, som syftar till dels att minska den privata konsumtionen, dels att kunna styra över investeringarna åt ett mer önskvärt håll och dels naturligtvis att stärka statsbudgeten för att på det sättet åstadkomma balans. I paketet finns också, som vi vet, förslaget om nedskrivning av den svenska kronan i förhållande till den tyska D marken, vilket ger ökade konkurrensmöjligheter för det svenska näringslivet i förhållande till utlandet. Jag vill så gå över till de två skatteförslag som finns i åtstramningspaketet: dels förslaget att mervärdeskatten skall höjas från 15 till 17,1 96, dels förslaget att införa en investeringsavgift för s.k. oprioriterade byggnadsarbeten. Detta är åtgärder som ingalunda är nya eller sensationella på något sätt. Vid flera tillfällen under de senast gångna åren har just sådana åtgärder vidtagits i ekonomiska situationer av det slag som den vi nu upplever här i landet. Mervärdeskatten infördes som bekant 1969 som ersättning för omsättningsskatten. Sedan dess har den i olika omgångar höjts. Under en kortare period 1974 var omsättningsskatten t. 0. m. sänkt av konjunkturpolitiska skäl. På samma sätt har vi under ett par perioder under den senaste tioårsperioden haft investeringsavgift på oprioriterade byggnadsarbeten för att på det sättet kunna styra investeringarna. Den nu aktuella höjningen av mervärdeskatten beräknas ge staten en inkomstökning på ca 4 miljarder kronor, om man kan bibehålla en oförändrad konsumtionsnivå. Det är alltså det beloppet som kan bli ett bidrag till den förbättrade samhällsekonomin. Höjningen beräknas också medföra den begränsning av den privata konsumtionen som konjunkturläget Utskottets majoritet godtar propositionens förslag i dess grunddrag. I några smärre detaljer föreslår utskottet vissa justeringar, och jag skall här redogöra för en justering som gäller redovisningsperioden. Skattehöjningen träder i kraft den 1 juni och medför att de skattskyldiga som har två månaders redovisning under en och samma period får arbeta med två olika skattesatser. Detta för naturligtvis med sig ett visst merarbete. Skatteutskottet understryker också att vi är väl medvetna om att näringslivet över huvud taget, dvs. de skattskyldiga i detta fall, alltid förorsakas merarbete vid skattesatsändringar. Vi har fått motionsförslag om helt nya redovisningsperioder för att komma till rätta med detta problem. Vi har stannat för en kompromisslösning som innebär att den redovisningsperiod som avslutas den 5 augusti förlängs tio dagar till den 15 augusti. På så sätt får de skattskyldiga längre tid på sig och således större möjligheter att klara av arbetet. Den investeringsavgift som föreslås har, som jag redan sagt, till avsikt att i viss mån styra investeringarna inom byggnadsområdet. Det har konstaterats en viss överhettning inom byggnadsbranschen. Man har haft all anledning att tro att det är denna överhettning som lett till den enorma kostnadsökningen inom byggnadsbranschen under de senaste två åren. På det här sättet kan man styra över investeringarna till objekt som man särskilt vill prioritera. Låt mig nämna industriutbyggnaden. Låt mig nämna förskoleutbyggnaden, som vi i andra sammanhang är beredda att prioritera. Den här avgiften skall, enligt förslaget, utgå med 15 96 för byggen startade under tiden från den 23 maj t.o.m. den 30 juni 1978.

Även i det här fallet godtar utskottsmajoriteten propositionens förslag men med ett par förändringar. Den första förändring som jag vill redovisa är att vi i utskottet biträder två motioner, den ena av herr Henrikson m.fl., den andra av herr Åkerfeldt, där motionärerna yrkar att i den mån man erhåller stöd från staten för byggnation av samlingslokaler skall den del som stöds av staten vara undantagen från avgift. Vi tycker att det är rimligt att gå med på det förslaget. Vi vill till den delen ändra på propositionens förslag och medge befrielse från avgiften i det fallet. En annan ändring som är nog så viktig är den som herr Wärnberg var inne på och som betyder att man flyttar fram tidpunkten för ikraftträdandet en vecka — på grund av att riksdagen inte hann besluta i den takt som propositionsskrivaren har förutsatt. I utskottsbetänkandet nr 48 behandlas en motion av herrar Hagel och Lövenborg där de föreslår ett helt nytt skattesystem. Jag skall hastigt redovisa hur utskottet behandlat den. Utskottet svarar på den motionen kort och gott att på grund av att skatteutredningar nu sitter och arbetar och har för avsikt att mycket snabbt lägga fram förslag finns det ingen anledning att vidta några åtgärder eller att bifalla förslaget om ytterligare utredning. Åtstramningspaketet innehåller också ett prisstopp, och avsikten är att det skall gälla fram till dess mervärdeskattehöjningen träder i kraft. Herrar Hagel och Lövenborg vill ha prisstoppet i kraft hela året ut, men vi säger ifrån att just sådana här allmänna prisstopp är till för speciella situationer, och vi avstyrker motionsyrkandena på grund av det. Låt mig sedan konstatera att det — som framgår av mitt anförande men kanske ännu mer av de anföranden som hållits tidigare — ingalunda råder någon enighet i skatteutskottet om det här utskottsbetänkandet. Den socialistiska oppositionen har valt att ställa sig helt vid sidan av de åtgärder som regeringspartierna nu vidtar för att uppnå balans i landets ekonomi. Såväl socialdemokraterna som vpk har i motioner fört fram förslag om blankt avslag. Socialdemokraterna talar i motion och i reservation om en lättsinnig ekonomisk politik. Vad vi har gjort, som socialdemokraterna betraktar som lättsinnig ekonomisk politik, är att vi i höstas konstaterade att det var nödvändigt ur sysselsättningssynpunkt att föra en mer expansiv politik än dittills. Det har också gett ett resultat som inte är föraktligt. Både socialdemokraterna och — framför allt — vpk tar upp ett resonemang om de fördelningspolitiska effekterna av en höjning av mervärdeskatten och ställer upp en höjning av arbetsgivaravgiften som ett alternativ. Jag är inte så övertygad om att man kan göra det så här lätt för sig och säga att arbetsgivaravgiften är någonting som drabbar arbetsgivarna, företagen, men en mervärdeskattehöjning drabbar de små inkomsttagarna. Det är inte så enkelt. Mervärdeskatt betalar vi alla. Vi betalar mervärdeskatt strängt taget i den takt som vi har tillgång till pengar att konsumera för. Såvitt jag begriper måste det vara så att ju mer pengar jag har för konsumtion, desto mer betalar jag i mervärdeskatt. Det är ingalunda så att mervärdeskatten drabbar de små inkomsttagarna på något speciellt sätt jämfört med de människor som har mycket att röra sig med, snarare tvärtom. Är det då alldeles givet att arbetsgivaravgiften drabbar företagen? Jag har en känsla av att det är just de kategorier som har svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden, som lätt blir arbetslösa och som har svårt att uppnå ett gott löneläge, som drabbas av att det allmänna går in och fördyrar arbetskraften. Det ökar svårigheterna att upprätthålla sysselsättningen. Jag är också säker på att det ökar svårigheterna att upprätthålla löneläget. Herr Berndtson frågade mig om jag kan påstå att mervärdeskatten drabbar jämnt. Han tog själv ett strålande exempel när han talade om att man skulle slopa matmomsen för att hjälpa de mindre inkomsttagarna. Ja, slopar vi matmomsen får de som är vana att köpa oxfilé till sön dagsmiddagen en rejäl skattelättnad. De som får finna sig i att äta falukorv, som är betydligt billigare, får inte alls så stor skattelättnad. — Det är alltså inte självklart att skatterna slår på det sätt som herr Berndtson vill göra gällande. Jag vill slutligen konstatera att de förslag som nu framläggs - som herr Wärnberg sade kommer de alldeles säkert att bli riksdagens beslut — inte till alla delar är populära förslag — naturligtvis inte. Skattehöjningar och inskränkningar kan aldrig vara populära och kommer inte att bli populära, men det är nödvändigt att vi fattar dessa beslut för att få stabilitet i landets ekonomi. Herr Wärnberg sade i sitt anförande att de borgerliga partierna i valrörelsen lovade skattesänkningar. Det är en grov generalisering. Från centerns sida utställde vi inte några löften om skattesänkningar i valrörelsen. Däremot har vi sagt — och det står vi för också nu — att vi slår vakt om det vi har; vi vill inte vara med om någon social nedrustning. Men vi kan inte komma ifrån att vi under 1970-talet har skaffat oss en för stor kostym samhällsekonomiskt sett. Nu tvingas vi stanna upp och se till att vi växer i den kostymen. Från centerns sida kommer vi, som jag antytt, aldrig att gå med på att passformen förbättras genom social nedrustning. Vi är beredda att bära vår del av ansvaret. Det är därför som förslagen i propositionen 144 och i utskottsbetänkandet helt och hållet kan få centerns stöd.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
Herr talman! Herr Sundkvist sade att den borgerliga regeringen inte alls vaknade i början av april, utan den vaknade någon gång i oktober när den trädde till. Då måste jag säga att den här regeringen haft en lång uppvaknandetid! Om den verkligen i oktober månad hade vaknat upp från den överbudspolitik som de borgerliga partierna förde i valrörelsen och i jämviktsriksdagen, så borde man väl då ha ändrat sin politik. Men man fortsatte att agera på exakt samma sätt som man gjort i opposition. Man började med att slå sönder skatteöverenskommelsen som socialdemokraterna hade träffat med de fackliga organisationerna och säga nej till vad de fackliga organisationerna hade gått med på, nämligen att avstå från 3 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter som skulle kunna förstärka den svenska ekonomin och att därefter ta hänsyn till detta vid löneförhandlingarna. Regeringen sade nej till detta, därför att man ansåg att man inte behövde pengarna. Man tog visserligen ut en del av dessa pengar, men man sade att inflationen skulle klara av resten. Detta kallar jag för en lättsinnig politik. Regeringen fortsatte precis på samma sätt som tidigare att genomföra skattelättnader utan att ha någon täckning för dem. Man gjorde också om skatteskalorna och gav dem som hade de största inkomsterna ytterligare 400 kr. i skattelättnad —- även de som hade flera hundra tusen i inkomst fick denna skattelättnad, trots att det inte fanns något behov av den. Regeringen förde också en lättsinnig politik när den genomförde helt omotiverade lättnader inom familjeföretagsbeskattningen och på många andra områden och genom att man införde mycket konstiga förmåner. Regeringen hade under den här tiden inte vaknat upp. Först i början av april kom man med en proposition, och den innebar en helt annan politik. Socialdemokraterna kan inte vara med på den här ryckigheten. Vi kan inte vara med på att man ena dagen ger förmåner till vissa grupper i samhället för att sedan den andra dagen försöka ta in kostnaderna för dessa förmåner från andra grupper. Jag vill än en gång peka på att man också tidigarelade byggen med motiveringen att arbetsmarknadssituationen var sådan att detta var nödvändigt, för att några veckor eller månader senare föreslå att man skulle ålägga dem som byggde straffavgifter. Man införde alltså lättnader i beskattningen för viss byggnation för att senare införa straffavgifter för samma byggnation. Det är en sådan ryckighet som vi inte kan vara med på.

Herr talman! Jag skall först försöka lösa herr Sundkvists problem när det gällde oxfilén. Det skall jag göra genom att referera till vpk:s skattepolitiska motion, där vi talar om att vi vänder oss mot de höga indirekta skatterna och särskilt mot mervärdeskatten som fördyrar varorna. Vi säger vidare i motionen att främst momsen på mat måste bort, i första hand genom ett direkt slopande av skatten och i andra hand genom att motsvarande summa används för subventioner i syfte att hålla nere priserna, framför allt på baslivsmedel. Om herr Sundkvist kan ställa upp på det, då löser vi problemet med oxfilén. Herr Sundkvist säger också att ju mer pengar man har desto mer moms betalar man. Men har herr Sundkvist inte funderat över att den som har mer pengar lättare kan klara nödvändiga utgifter, och kanske mer därtill, än den som har litet att röra sig med, t.ex. låginkomsttagare, pensionärer, barnfamiljer och andra? Om man tar hänsyn till detta förhållande blir den fördelningspolitiska effekten av en momshöjning ogynnsam för just dessa låginkomstgrupper. Herr Sundkvist svarade inte direkt på min fråga vad utskottet menade med resonemanget om momshöjning kontra arbetsgivaravgift. Men jag tror att man här har uppfattningen att också de höjda arbetsgivaravgifterna skall betalas av löntagarna genom att dessa skall avstå från lönehöjningar. Jag vill då fråga herr Sundkvist om han möjligen har hört talas om bolagsvinster. Dessa bör ju kunna beskattas hårdare. Jag tycker att det är nog så avslöjande för de borgerligas syn att vilka åtgärder till åtstramning man än föreslår, så menar man att de under alla förhållanden skall betalas av den arbetande befolkningen. Det är som det har varit tidigare: ni försöker vältra över den kapitalistiska krisens bördor på lönarbetarna. De som har den minsta bärkraften skall bära de tyngsta bördorna — det är er politik. Kapitalet skall tydligen komma lindrigt undan.

Herr talman! Herr Berndtson ger mig tillfälle att komma tillbaka till en sak, som jag glömde bort i mitt första anförande, när han säger att barnfamiljer och andra kommer att sitta speciellt hårt i kläm vid denna höjning av mervärdeskatten. Det har också vi insett. Bl. a. barnfamiljerna och pensionärerna får därför ett extra stöd i samband med höjningen av mervärdeskatten. Låt mig fortsätta med herr Berndtson. Han frågar mig om jag har hört talas om bolagsvinster. Jo, visst har jag det, herr Berndtson, men jag har också hört talas om bolag som inte går ihop ekonomiskt utan är färdiga att slå vantarna i bordet och lägga ned verksamheten. Åtskilliga sådana bolag stod i kö i industridepartementet i höstas för att tala om vilka enorma bekymmer de hade. Att under sådana omständigheter ytterligare försvåra deras möjligheter genom att höja arbetsgivaravgiften ansåg vi inte vara den rätta vägen. Det är också därför, herr Wärnberg, som vi i vår skatteomläggning inte tog ut de tre miljarder kronor som herr Wärnberg talar om. Hur det hänger ihop med de tre miljarderna kan vi diskutera i det oändliga. Men om vi vid en sådan här skatteomläggning tar ut krona för krona, så betyder det också att vi låter inflationen automatiskt höja skattetrycket. Vi tog ut vad som behövdes för att genomföra skatteomläggningen och inte mer. Låt mig beträffande de enligt herr Wärnberg mycket stora förmåner som vi rullar över på företagen — herr Wärnberg nämner särskilt familjeföretagen — säga att en del av reformen består i att vi nu fullständigt har genomfört en möjlighet till särbeskattning för företag. Småföretagarna har tidigare haft en faktisk sambeskattning, en orättvisa som inte har liknat någonting, det är den vi undanröjt. Socialdemokraterna har själva i sin reservation i finansutskottet talat om att svårigheterna när man går från en konjunktursituation till en annan är att avgöra när man skall börja göra åtstramningar i ekonomin. De svårigheterna har naturligtvis också den nya regeringen haft. Vi bedömde att det nu var dags att göra dessa åtstramningar. Åtgärderna är av sådan karaktär att de inte kan annonseras lång tid i förväg på grund av hamstringseffekter. Därför detta hastiga beslut.

Herr talman! Låt mig börja med en sak som jag inte hann med i mitt förra inlägg. Herr Sundkvist säger att centern minsann inte har utlovat några skattelättnader. Ja, jag vill nog inte påstå att det är så säkert. Låt mig säga att det var andra partiledare i den nuvarande regeringen som utlovade så mycket större skattesänkningar. Jag tycker att ni får ta litet ansvar för varandra. Ni har i alla fall inte utlovat några skattehöjningar, herr Sundkvist, men skattehöjningar blir det med det förslag som i dag behandlas av riksdagen. På den punkten har ni svikit era vallöften. Sedan säger herr Sundkvist om bolagsbeskattningen att det finns många bolag som inte har någon inkomst alls och inte skall betala någon skatt. Det är alldeles riktigt, och det är på sätt och vis med nöje jag konstaterar att herr Sundkvist har ändrat åsikt på ett eller annat år från den tid då han föreslog en höjning av bolagsskatten från 40 till 50 926. Det är inte så värst länge sedan centerpartiet skulle finansiera en del föreslagna utgifter på det sättet. Socialdemokraterna går i år fram med förslaget att öka bolagsskatten med kanske en tredjedel av den ökning som centerpartiet föreslog. Vi gör det genom att inte vilja medge avdragsrätt för mer än två tredjedelar av kommunalskatten. Men de pengarna skulle användas till den strukturfond som vi vill bygga upp. Den nuvarande regeringen fortsätter i stället att pytsa ut pengar till företagen till höger och vänster helt planlöst. Vi socialdemokrater vill bygga upp något mera planmässigt, och därför skulle man indirekt höja bolagsskatten på det sätt som jag har redogjort för. Senast i förra veckan sade den borgerliga regeringen nej till det förslaget. Man vill alltså inte vara med om att göra någonting på det området. Herr Sundkvist sade att i höstas ville man inte vara med om det därför att inflationen var sådan att man ville ha ett oförändrat skattetryck. Men i dag vill ni inte ha oförändrat skattetryck. Ni är beredda att öka skattetrycket genom höjning av mervärdeskatten, men ni är icke beredda att öka skattetrycket på det sätt som den gamla regeringen hade kommit överens om med löntagarorganisationerna. Det är där lättsinnet satt in. Under ett halvt år har regeringen nu avstått från att få in pengar som den förra regeringen var överens med löntagarna om att man skulle få. Det är ett väldigt stort lättsinne. När det gäller familjeföretagen sade herr Sundkvist att en orättvisa har undanröjts. Därom har vi diskuterat oerhört mycket, och socialdemokraterna hävdar fortfarande motsatsen. Riksdagen ändrade tidigare fattade beslut som inte ens hade hunnit träda i kraft. Man avstod på det sättet från rätt mycket pengar — på ett orättvist sätt, som jag ser det.
Herr talman! Jag är inte särskilt imponerad, och jag tror inte heller pensionärer och barnfamiljer är imponerade, när herr Sundkvist talar om att barnfamiljer och pensionärer skall få ett extra stöd. Ett sådant behöver de naturligtvis synnerligen väl med tanke på redan inträffade prisstegringar, och de kommer att få känna på ökad belastning genom momshöjningen. Tänk om barnfamiljerna och pensionärerna och inte enbart bolagsdirektörerna ställde sig i kö vid kanslihuset för att föra fram sina be kymmer och krav! Den kön, herr Sundkvist, skulle bli ganska lång. Jag vill påpeka än en gång att huvudlinjen i regeringens ekonomiska politik är reaktionär. Det är ökade bidrag av skattemedel till privatkapitalet. Det är fortsatt och ökad miljardrullning till militära ändamål. Det är åtstramningsåtgärder för de stora löntagargrupperna. Denna politik är reaktionär. Det går inte att bestrida det, herr Sundkvist.

Herr talman! Det finns väl ändå, herr Wärnberg, en viss skillnad mellan situationer då man kan skärpa skattetrycket och när man inte bör göra det. Jag tvingas hålla med om — och jag har ingen anledning att fördölja det — att den höjning av mervärdeskatten som vi nu står i beredskap att genomföra innebär en ökning av skattetrycket. Men det är ju en enorm skillnad, om man ökar skattetrycket nu för att göra en åtstramning, eller om man skulle ha gjort det i höstas, när alla tecken tydde på att man var tvungen att föra en expansiv politik för att hålla sysselsättningen i gång. Där är den enormt stora skillnaden. När det sedan gäller frågan om rättvisa i familjebeskattningen är det ju bara så att det fanns människor som inte kom i åtnjutande av särbeskattningen utan drabbades av den faktiska sambeskattningen. Vi konstaterade när frågan behandlades i riksdagen att den gruppen utgjordes av ungefär 35 000 företagarfamiljer. De hade fått betala 500 milj.kr. för mycket i skatt jämfört med vanliga löntagarfamiljer i samma inkomstläge. Då är det väl inte någonting annat än en rättvis åtgärd om man nu rättar till detta. Sedan talar herr Wärnberg om att jag i dag skulle ha tagit ställning till bolagsskattens höjd. Såvitt jag förstår har jag inte på något sätt yttrat mig om den. Mina inlägg här har varit fullkomligt neutrala på den punkten. Vad vi åstadkommer med det här förslaget, som vi är beredda att ta i dag, är en stabilisering i landets ekonomi. Visst innebär det en höjning av skatteläget, men den är till för att åstadkomma en åtstramning och en dämpning av den privata konsumtionen. Detta är nödvändigt för att vi skall få en stabil ekonomi att bygga vidare på, så att vi i någon mån kan växa i den stora samhällsekonomiska kostym som vi har skaffat OSS.

Herr talman! Den proposition vi i dag behandlar är resultatet av en misslyckad ekonomisk politik. När budgetpropositionen och den preliminära finansplanen diskuterades här i riksdagen den 9 mars, hävdade den socialdemokratiska oppositionen att finanspolitiken varit för expansiv, att den var både lättsinnig och ansvarslös. Vi sade att den skulle leda till inflation och en oroväckande stor upplåning i utlandet. Vi lade fram ett alternativ till regeringens ekonomiska politik som skulle ha förbättrat den statliga budgetens saldo med 5 miljarder kronor. Detta alternativ avvisades till alla delar av den borgerliga majoriteten. Man gjorde det med stor självtillräcklighet. Finansutskottets borgerliga majoritet konstaterade att budgetförslaget och den ekonomiska politiken var väl avvägda. Våra varningar för att regeringspolitiken skulle leda till ökad inflation och till en för landets framtid farlig ökning av de utländska skulderna, nedlät man sig inte ens att bemöta. Någon förstärkning av statsbudgeten behövdes inte. Tvärtom sade man att det var viktigt att fortsätta en expansiv finanspolitik för att stimulera produktion och konsumtion. I debatten den 9 mars sade vi också från oppositionens sida att det inte var någon färdig budget riksdagen fått att behandla. Vi hävdade att verkligheten skulle tvinga fram en drastisk omläggning av den ekonomiska politiken. Sedan gick det ungefär tre veckor, och det blev den 1 april. Den dagen flög ekonomiministern till Bryssel för att devalvera den svenska kronan, och statsministern skulle försöka förklara varför momsen måste höjas med 3 96 den 1 juni. På tre veckor förvandlades alltså den expansiva finanspolitiken, som den 9 mars försvarades i alla delar av regeringen, till en hård åtstramning. Nu var budgeten inte längre väl avvägd. Nu krävdes inte bara stora skattehöjningar, nu måste dessutom en rad utgiftsförslag i budgetpropositionen omprövas. Regeringen bet t.o.m. huvudet av skammen så rejält att man nu tar upp socialdemokratiska förslag till utgiftsbesparingar som man tidigare avvisade för att de skulle störa den expansiva inriktningen av finanspolitiken.

Såvitt jag förstår finns det bara två förklaringar på denna exempellösa ryckighet och vimsighet i den ekonomiska politiken. Den ena förklaringen är att regeringen helt enkelt inte begrep vad den gjorde, att den inte insåg att en ökning av budgetunderskottet från 6 till 18 miljarder på ett år skulle skapa inflation, svårigheter med utrikesbalansen och orimliga förhållanden på kreditmarknaden. Om detta är förklaringen har den borgerliga regeringen demonstrerat en upprörande inkompetens i skötseln av landets ekonomi, och de närmast ansvariga —- ekonomiministern och budgetministern — borde omedelbart bytas ut mot förhoppningsvis mera kompetenta personer. Den andra förklaringen är att man inom regeringen hela tiden varit medveten om att man slagit in på fel väg men att det interna partipolitiska grälet i regeringen fått ersätta handlingskraft och ansvarstagande. I så fall har Sverige fått precis den handlingsförlamade och splittrade regering som vi har varnat för. Oberoende av vilken förklaring som är den riktiga måste vi rikta den allvarliga kritiken mot regeringen att den genom en serie missgrepp i den ekonomiska politiken försatt landet i en svår och farlig ekonomisk situation. Och regeringen kan inte med anspråk på någon grad av hederlighet vältra över ansvaret på några andra, vare sig löntagarna eller socialdemokratin. Sådden till den storm man nu får skörda gjorde man redan i valrörelsen. Då strödde man i glad ansvarslöshet en rad löften omkring sig t.ex. på skattepolitikens och familjepolitikens områden. Vi socialdemokrater företrädde redan då en markant annan syn på den ekonomiska politiken. Vi framhöll många gånger att de här löftena var ekonomiskt oansvariga och att deras förverkligande skulle försvaga styrkan i vårt lands ekonomi. Det första steget på vägen mot det krisläge vi nu kommit i tog den borgerliga regeringen när den i november rev upp den överenskommelse som den socialdemokratiska regeringen hade träffat med LO och TCO om skattepolitiken 1977. Regeringen ansåg sig då inte bara bunden av sina vallöften till att avstå från att statsfinansiellt täcka hela inkomstbortfallet av skatteomläggningen. Man ansåg också att det ekonomiska läget kunde bära att ytterligare 600 milj.kr. användes för särskilda skattefavörer åt högre inkomsttagare och egenföretagare. Sedan fortsatte man i samma riktning i budgetpropositionen genom att föreslå kraftiga utgiftsökningar utan motsvarande inkomstförstärkningar. Det ledde till en försvagning av statsbudgeten i en omfattning som saknade tidigare motstycke. Vid båda dessa tillfällen anvisade vi socialdemokrater en annan och mera restriktiv politik, som skulle ha minskat risken för inflation och behovet av utlandsupplåning. Vi krävde i november en full finansiering av skatteomläggningen för 1977. Vi motsatte oss också de extra skattefavörerna åt höginkomsttagarna och egenföretagarna. I januari lade vi fram en i detalj utarbetad, alternativ budget som var betydligt mera restriktiv än regeringsförslaget. Men inte vid något tillfälle tog den borgerliga riksdagsmajoriteten hänsyn till dessa förslag, utan man fullföljde sin felaktiga politik. Det allvarliga i situationen är inte bara att regeringen har låtit ett dyrbart halvår förrinna utan att ha gripit sig an med vårt lands ekonomiska problem. Man har dessutom fört en politik som i avgörande avseenden gått rakt emot vad det ekonomiska läget kräver. Skadeverkningarna av dessa sex månader av misslyckad politik har blivit betydande. Det framgår direkt om man jämför regeringens egen bedömning av det ekonomiska läget med den bedömning som nu lagts fram i kompletteringspropositionen. I januari förutsåg man en uppgång av konsumentpriserna med 6 96. Nu sägs prisstegringen i år bli minst 10 96. I januari trodde man på en någorlunda full sysselsättning. Nu hotar en försvagning av arbetsmarknaden, och en ökning av den öppna arbetslösheten kan inte uteslutas, sägs det. I januari trodde man att realinkomsterna för hushållen skulle öka med ungefär 2 26. Nu kan man inte undvika att avslöja att realinkomsterna i bästa fall blir oförändrade. I realiteten vet vi att levnadsstandarden kommer att sjunka för landets löntagare. I januari förutsåg man en fortsatt ökning av industriinvesteringarna. Nu tvingas man konstatera att industrins byggande och inköp av produktionsutrustning kommer att minska med ungefär 7 96, något som inte har inträffat sedan 1940-talet. T. o. m. vårt läge i fråga om utrikeshandeln har försämrats sedan i januari. Trots den kraftiga indragningen av köpkraft genom devalveringen och den momshöjning man räknar med, har det beräknade underskottet i vår utrikeshandel i år nu ökat till över 3,5 miljarder kronor. I rättvisans namn skall sägas att den fortsatt svaga exportkonjunkturen har bidragit till att skärpa läget, men det ursäktar inte misstagen i den ekonomiska politiken. Läget är snarast det motsatta. I den reviderade finansplanen har regeringen nu anslutit sig till den konjunkturbedömning som vi redovisade redan i januari. I själva verket har ingenting inträffat i konjunkturen sedan i mars som kan tjäna som motiv för den här häftiga omsvängningen i regeringspolitiken. Från hela nationens synpunkt är det att djupt beklaga att den borgerliga regeringen redan från början tappade kontrollen över ekonomin. Med den politik vi har krävt sedan i november skulle landets ekonomiska läge i dag ha varit klart bättre, och den proposition om höjning av mervärdeskatten som vi i dag diskuterar skulle aldrig ha behövt föreläggas riksdagen. Vi säger nej till den här momshöjningen, därför att den är resultatet av en dålig och ansvarslös ekonomisk politik. Vi säger inte nej till momshöjningen, därför att vi i princip förkastar momsen som instrument i den ekonomiska politiken, men vi säger nej till den här momshöjningen, därför att den är ett led i en både orättfärdig och farlig ekonomisk politik. Skälen till att momshöjningen från rättvisesynpunkt är oacceptabel för oss är följande: För det första står det i och för sig klart att Sveriges ekonomiska läge är sådant att en stram och återhållsam ekonomisk politik måste föras, men åtstramningen måste då vara sådan att bördor och uppoffringar fördelas rättvist. Skall den accepteras och förstås av breda folklager får inte de tyngsta bördorna läggas på dem som har det sämst ekonomiskt, medan andra, långt mera privilegierade grupper undantas från åtstramningen. Alltsedan sitt tillträde har den borgerliga regeringen varit ivrigt sysselsatt med att till högre inkomsttagare, företagare, bönder och kapitalägare dela ut extra skattelättnader, särskilda förmåner, subventioner och bidrag — alltifrån skattefri ved till skogsägare till subventioner i miljardklassen åt storföretagen. Det torde stå utom allt tvivel att åtstramningspolitiken för dessa grupper inte kommer att innebära någon större påfrestning på deras offervilja. I många fall hålls de skadeslösa genom den generositet som de har visats i en lång rad riksdagsbeslut. När det gällt insatser för att öka de ekonomiska klyftorna i vårt samhälle har den här regeringen visat en dådkraft och en enad vilja, som borde ha utnyttjats för ädlare ändamål. Däremot kommer momshöjningen för breda löntagargrupper, för låginkomsttagare och barnfamiljer att leda till en kännbar uppoffring, en sänkning av en många gånger inte särskilt överdådig levnadsstandard. För det andra skärps orättvisorna av den totalt passiva hållning som regeringen intar till den allt snabbare inflationen. Här måste jag tillstå att jag är en smula förbryllad. Jag hade inte väntat mig mycket gott av en borgerlig regering, men en sak utgick jag faktiskt ifrån, nämligen att den åtminstone skulle försöka uppfylla sina mångåriga löften i svensk politik om att borgerlig politik skulle betyda hård kamp mot inflationen. Nu har konsumentpriserna under de fyra första månaderna i år stigit med 4 96 eller 1 96 i månaden. Dagligvarorna, dvs. livsmedel och andra nödvändighetsartiklar för hushållen, har stigit i pris med nästan 8 96 eller 2 96 i månaden. Prisstegringen under hela året sägs nu i den reviderade finansplanen bli, som det heter, ”i storleksordningen” 10 96. Valet av denna oprecisa formulering verkar befogat, herr talman. Det finns väl i dag knappast någon bedömare utanför regeringskansliet som tror att inflationen i år blir lägre än 12 96. Det märkliga är i och för sig inte att inflationen ökar — det kunde förutses bli resultatet av den förda politiken — utan det märkliga är att regeringen närmast tycks vilja nonchalera inflationsproblemet. Utan ens en antydan till blygsel eller eftertanke säger man bara att den prishöjning på 6 96 som man i budgetpropositionen gick i god för nu blir minst 10 96. Man finner det inte ens värt att diskutera det oroväckande faktum, att priserna redan stigit med 4 96 i år trots att ännu inte en enda lön har höjts. Man noterar inte ens att ett fyrtiotal större företag har tagit ut kraftiga prishöjningar i förskott i år, som bara motiveras med förväntade men ännu ej inträffade kostnadsökningar och man har genom en passiv, för att inte säga negativ inställning till priskontroll allvarligt försvårat prisoch kartellnämndens uppgift att övervaka företagens prissättning. Ekonomiministern håller sig borta från den här debatten. Och det är kanske förståeligt. Vi har ju hört av statsministern hurusom statsrådens arbetsbörda inte tillåter att de förslösar sina krafter här i riksdagen. Men budgetministern är ju trots allt ändå här. Och jag skulle därför vilja fråga herr Mundebo: Inser ni inte i vilken situation ni har försatt alla de människor, löntagare och andra, som faktiskt trodde på er när ni sade, att inflationen skulle bekämpas och priserna bara stiga med 6 96, och som inrättade sina planer efter detta? Inser ni inte vilket läge ni skapat för avtalsförhandlingarna genom den här inflationspolitiken? Förstår ni inte ens att en nedpressning av levnadsstandarden för låginkomsttagare och barnfamiljer faktiskt är en svår och allvarlig sak? I finansplanen råder ni människorna att ta av sitt sparande för.att hålla uppe sin levnadsstandard. Men vilket råd har ni att ge alla dem som inte har något sparande att ta av, då inkomsterna inte räckt till för något sparande? Och en fråga till, herr Mundebo: Vad tänker ni göra när det allmänna prisstoppet hävs den 1 juni? Tänker ni också i fortsättningen acceptera att priserna stiger med 1 96 i månaden? Det tredje skälet till att momshöjningen för oss är ett led i en orättfärdig politik är de planer regeringen har att fr.o.m. 1978 införa s.k. inflationsskydd i beskattningen. Vi går emot en sådan förändring av vårt skattesystem, eftersom den innebär att skatteskalorna automatiskt och systematiskt ändras till förmån för de högre inkomsttagarna, medan lättnaden för människor med lägre inkomster blir obetydlig. Tjänar man 100 000 kr. om året blir skattesänkningen en god bit över 2 000 kr. Har man mera normala inkomster, i 50 000-kronorsklassen, blir sänkningen mindre än hälften så stor. Vi har också kritiserat indexreglering av skatterna därför att den skulle innebära en försvagning av statsfinanserna som allvarligt försvårar stabiliseringspolitiken. Framför allt har vi vänt oss mot att denna försvagning växer just när ökad inflation visar att ekonomin råkat i obalans och att finanspolitiken tvärtom behöver förstärkas. Tar man dessutom hänsyn till att statens utgifter via löner, indexbindningar och investeringskostnader också ökar i inflationstider, ter sig tanken på en automatisk skattesänkning genom indexreglerade skatteskalor som ett rent och skärt statsfinansiellt vansinne. Den här kritiken har i ganska magistrala vändningar avvisats från borgerligt håll. I finansdebatten den 9 mars sade budgetministern, att det var ”djupt ohederligt” att ens antyda att indexreglering ledde till sänkta skatter. Någon försvagning av statsfinanserna skulle alltså inte äga rum. Något behov av andra skattehöjningar för att täcka inkomstbortfallet skulle alltså inte finnas. Men nu, när man närmar sig genomförandet av den här s.k. skattereformen, har det blivit litet annat ljud i skällan. Enligt 1972 års skatteutredning kommer indexregleringen fr.o.m. 1978 att ge ett inkomstbortfall för staten och kommunerna på närmare 5 miljarder kronor. I det reviderade budgetförslaget tvingas herr Mundebo att redovisa ett kraftigt ökat underskott för budgetåret 1978/79, med 4 miljarder — en budgetförsämring som i allt väsentligt måste bero på att han har räknat med indexreglerade skatteskalor fr.o.m. 1978. Och herr Mundebo tillstår t. 0. m. att inflationen påverkar både statens inkomster och statens utgifter, när han i propositionen säger att en snabbare löneoch prisstegring visserligen leder till en snabbare ökning av statsinkomsterna men också till väsentliga ökningar på utgiftssidan. Herr Mundebo är att gratulera till denna insikt. Synd bara att den kommit honom till handa litet väl sent i livet. Det är i det här perspektivet — av successivt försvagade statsfinanser i framtiden — som förslaget om momshöjning måste ses. Det är bara alltför uppenbart att det förslaget syftar till att täcka en del av de inkomstförluster som staten gör på indexregleringen av inkomstskatterna. Och det är inte mindre uppenbart att den här momshöjningen måste följas av ytterligare höjningar 1978, om inte statsfinanserna skall bli orimligt svaga i den högkonjunktur som då väntas. Genomförs den här skattepolitiken, betyder det inte bara att människor med höga inkomster får omotiverat stora skattelättnader. Kombinationen av sänkt inkomstskatt och höjd moms betyder också en överflyttning av skattebördan från de välbeställda i samhället till de sämre ställda. Då har vi fått en regering som tar från de fattiga och ger till de rika. Detta kan vi aldrig acceptera. Men det är inte bara av rättviseskäl som vi säger nej till att nu höja momsen. Vi anser att en momshöjning skapar risker för en snabbt ökad arbetslöshet till hösten. Redan den inflationspolitik som regeringen för pressar kraftigt ner konsumtion och efterfrågan på varor och tjänster inom landet. Läggs momshöjningen ovanpå, uppstår en direkt minskning av hushållens köpkraft i år. Under den senaste tiden har tecknen blivit allt fler på att vi går mot en försvagning av läget på arbetsmarknaden. Regeringen räknar själv med att sysselsättningen inom industrin i år kommer att minska med 50 000. Andra bedömare — alltifrån Industriförbundet och LO till sparbankernas ekonomer — har dragit slutsatsen att arbetslösheten med regeringens politik kommer att mot slutet av året gälla 150 000 människor eller t.o.m. fler. Med tanke på det läge som nu råder, där ett stort antal människor redan sysselsätts i utbildning och genom andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förefaller det inte troligt att arbetsmarknadspolitiken i tid skulle kunna anpassas till en så stark nedgång av sysselsättningen i näringslivet, som skulle bli resultatet av regeringens politik. En ökning av arbetslösheten förefaller alltså ofrånkomlig. Att med öppna ögon gå in i en sådan utveckling är enligt vår mening orimligt. Grundfelet med den borgerliga konjunkturpolitiken är inte att man försöker strama åt finanspolitiken. Utan felet är i det rådande läget framför allt att denna politik sätts in vid fel tidpunkt och att den använder sig av fel metoder. Särskilt orimligt är det att lägga momshöjningen till en redan stark inflation för att pressa ner konsumtion och efterfrågan i höst, samtidigt som man förbereder en stor sänkning av inkomstskatten nästa år — då effekterna av den internationella konjunkturuppgången börjar uppträda med full styrka i vårt land. Det motsatta vore det rimliga — att man i stället förstärker statsinkomsterna framför allt med sikte på 1978. Om vi ville föra den borgerliga traditionen vidare, herr talman, skulle vi nu som oppositionsparti ha kunnat nöja oss med att yrka avslag på regeringsförslagen och överlåta åt regeringen att finna en alternativ politik som löser våra ekonomiska problem. Men trots de ganska orimliga förutsättningar för oppositionens arbete, som regeringen har skapat genom en unik inkonsekvens i den ekonomiska politiken, tänker vi fullfölja den linje som vi har inlett — att anvisa konkreta och realistiska alternativ till de regeringsförslag som vi avvisar. Vi vill ge regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten ännu en chans att ompröva sin politik och ge den ett bredare parlamentariskt underlag. Det socialdemokratiska alternativet till att nu höja momsen är för det första att de inkomstförstärkningar och besparingar genomförs som vi föreslog redan i januari. De åtgärderna bör genomföras i huvudsak enligt den tidtabell som angavs i det socialdemokratiska budgetalternativet. Men i ett väsentligt avseende föreslår vi en ändring: höjningen av socialförsäkringsavgiften bör ske den 1 januari 1978 i stället för den 1 juli i år. Vi har två skäl för det. Det ena skälet är att avtalsförhandlingarna nu har kommit så långt att höjda avgifter inte längre kan beaktas i avtalsuppgörelsen. Det andra skälet är att konjunkturutvecklingen uppenbarligen är sådan att en väsentlig del av åtstramningen bör ske 1978 i stället för under andra halvåret 1977. Sammanlagt förstärker dessa åtgärder statsbudgeten för nästa år med ungefär 3 miljarder kronor. För det andra kräver vi att riksdagen nu beslutar att avvisa planen på en indexreglering av skatteskalorna. Att realisera den planen vore inte bara ett orimligt sätt att fördela bördorna av den åtstramning vi eftersträvar; det vore dessutom att ge konjunkturpolitiken en tidsmässig profil som hotar sysselsättningen i år men sedan skapar risker för en ny inflation nästa år. Det finns nu beräkningar från skatteutredningen som visar att indexreglerade skatter 1978 skulle kosta statskassan ungefär 4,5 miljarder kronor. Det betyder att ett nej till indexreglering förstärker statsfinanserna med motsvarande belopp jämfört med regeringsförslaget. Sammanfattningsvis, herr talman!

Vi tror att det skulle ligga i hela nationens intresse om riksdagen valde den här vägen ut ur det krisläge vari den borgerliga regeringens politik hamnat.

Herr talman! Riksdagens ekonomiska debatter kommer tätt. Om 14 dagar skall vi ta ställning till statsbudgeten för nästa år. I dag diskuterar vi vissa åtstramningar via skatterna, och för två månader sedan hade vi en stor ekonomisk-politisk debatt om finansplanen. I det betänkande från finansutskottet som riksdagen då godkände framhölls det att den ekonomiska politiken så snart som möjligt borde läggas om i riktning mot en begränsning av den inhemska efterfrågan. Det fanns i finansdebatten i mars en betydande enighet om nödvändigheten av att relativt snart vidta åtstramande åtgärder i finanspolitiken. Denna bedömning gjordes mot bakgrund av utvecklingen av vårt lands bytesbalans. Underskottet i våra affärer med utlandet kunde då beräknas till över 10 miljarder kronor för år 1977. Denna situation har uppkommit genom att vi i verklig mening har levt över våra tillgångar. Vi klarade oss genom den tidigare ekonomiska konjunkturnedgången bättre än andra länder. Vi kunde öka levnadsstandarden snabbare och hålla arbetslösheten lägre än flertalet andra länder, men det åstadkoms genom att vi medvetet tog i anspråk resurser som vi räknade med att kunna producera senare. Redan långtidsutredningen visade att en åtstramning av den inhemska konsumtionen skulle bli nödvändig under andra hälften av 1970-talet om vi skulle kunna uppnå en balans i våra affärer med utlandet i början av 1980-talet. Att vi under den internationella konjunkturnedgången för två tre år sedan höll uppe vår egen sysselsättning och produktion innebar givetvis att vi därigenom begränsade utrymmet för både privat och offentlig konsumtion under de därefter kommande åren. Alla har varit medvetna om att vi i Sverige inte i längden kan förbruka mer än vad vi producerar. Oenigheten i dagens debatt är mot den bakgrunden överraskande, och jag skall senare återkomma till vad jag tror är förklaringen till att socialdemokraterna så snabbt har ändrat uppfattning om nödvändigheten av en ekonomisk åtstramning. Problemet i vår ekonomi är alltså f. n. främst det stora och växande underskottet i våra affärer med utlandet. Denna utveckling är beroende dels av speciella faktorer som vår u-hjälp och utflödet av turistvaluta till utlandet, dels också av obalansen i handeln med utlandet. Importen har ökat snabbare än exporten, och under första kvartalet i år har vi ett minus i utrikeshandeln på ungefär 1,5 miljarder kronor, framför allt beroende på en snabb ökning av importen. Denna ogynnsamma utveckling av handelsbalansen hänger framför allt samman med svårigheten för vår exportindustri att finna avsättning för sina varor. De svenska varorna har blivit för dyra för att kunna klara sig på världsmarknaden, och vår industri har därigenom förlorat marknadsandelar på många håll ute i världen. Det är därför viktigt att nu både stimulera exporten och begränsa importen, och det är ju också innebörden i många av de åtgärder som har vidtagits ifrån regeringens sida på senare tid. Det gäller t.ex. justeringen av den svenska kronans kurs, som syftade till att öka de svenska exportvarornas konkurrensmöjligheter genom relativa prissänkningar. I och för sig är det naturligtvis inte säkert att de åtgärder som hittills har vidtagits räcker för att skapa en balans i våra affärer med utlandet. För 1977 kommer t.ex. underskottet i bytesbalansen att uppgå till drygt 12 miljarder kronor, och det kommer givetvis att lägga begränsningar på möjligheterna till ekonomisk-politiska åtgärder i fortsättningen och nödvändiggöra en fortsatt upplåning i utlandet. Under åren härefter — 1978 och 1979 — bör emellertid de åtgärder som har beslutats och som i dag skall beslutas av riksdagen kunna bidra till en minskning av underskottet i bytesbalansen. Herr talman! Jag påpekade i finansdebatten i mars att socialdemokraternas förslag till finansiering av skatteomläggningen från den 1 januari i år skulle komma att motverka försöken att skapa balans i våra affärer med utlandet och därmed motverka strävandena att minska behovet av att låna utomlands. Jag tänkte då på förslaget om en höjning av arbetsgivaravgiften, som skulle leda till en ytterligare höjd kostnadsnivå för företagen, naturligtvis också för exportindustrin. Det förslaget skulle komma att minska våra möjligheter att öka exporten och skulle därmed leda till ett ytterligare underskott i bytesbalansen och till ett ytterligare upplåningsbehov i utlandet. Jag trodde att den politisk som socialdemokraterna då rekommenderade med förslaget om höjning av arbetsgivaravgiften nu var avförd från dagordningen, men vi finner i det pressmeddelande som socialdemokraterna har lämnat ut att de nu vill höja arbetsgivaravgiften med 1,5 96 den 1 januari 1978. Såvitt jag förstår kommer det förslaget att ha exakt de nackdelar som jag åberopade i finansdebatten i mars. Det kommer att leda till en ökning av kostnadsnivån för exportindustrin, till höjda priser, till större svårigheter att konkurrera ute i världen, till ett ökat underskott i bytesbalansen och därmed till ytterligare behov av upplåning. Det är därför inte något bra förslag. Herr talman! Den bedömning av nödvändigheten av en omläggning av politiken i mera restriktiv riktning som framfördes av finansutskottet i mars har egentligen aldrig ifrågasatts. Regeringens ekonomiska politik har också sedan dess fått just den här nämnda inriktningen. Man har fört fram förslag om exportstimulerande åtgärder av olika slag, och dessa har vunnit riksdagens stöd. Vi skall i dag ta ställning till några centrala delar i regeringens åtstramningspaket. De här åtgärderna syftar till en långsammare ökning av den privata konsumtionen och därmed till en mindre ökning av importen och kommer alltså att på lång sikt leda till en förbättring av bytesbalansen. I den meningen är det ett bra förslag. Trots detta kommer vi att få dras med ett betydande underskott i våra affärer med utlandet, och det är klart att det underskottet kommer att vara en starkt begränsande faktor för den ekonomiska politiken. Det är mot den här bakgrunden förvånande att socialdemokraterna säger nej till de olika förslag som har framförts från regeringen och som syftar till att förbättra det brydsamma läget för svensk ekonomi. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen, bl.a. här i riksdagen, uttalat att finanspolitiken skall stramas åt och att en mera restriktiv ekonomisk politik och budgetpolitik borde föras. När regeringen nu går in för en stramare ekonomisk politik, då byter emellertid socialdemokraterna sida. Då är det fel med en åtstramning av den ekonomiska politiken just nu. Då är det fel att nu höja momsen, då är det fel att nu justera den svenska kronan för att därmed göra våra exportvaror mera attraktiva ute i världen. Såvitt jag kan förstå har socialdemokraterna övergivit delar av de resonemang de med sådan intensitet förde i början av året. Man hoppar lättvindigt från ståndpunkt till ståndpunkt, tydligen med avsikt att i alla lägen kunna hamna på en ståndpunkt som är rakt motsatt regeringens. Finansutskottet har i sitt yttrande till skatteutskottet tillstyrkt det åtstramningspaket som regeringen presenterat i propositionen 144, främst höjning av momsen och införande av en avgift på oprioriterat byggande. Detta sker i en konjunktursituation som alltjämt måste betecknas som i viss mån oklar. Vi har från finansutskottets sida tidigare pekat på svårigheterna att bestämma styrkan i och tidpunkten för en kommande konjunkturuppgång. Detta är ett osäkerhetsmoment som naturligtvis har betydelse när det gäller att ta ställning till tidpunkten för de olika åtstramningsåtgärderna. Jag vill emellertid stryka under att åtgärder av det här slaget normalt inte kan ge full effekt omedelbart. Om man väntar för länge med beslut om åtstramningsåtgärder, riskerar man att de inte når full effekt vid den tidpunkt då de är mest nödvändiga. Även om man alltså kan ha litet olika mening om tidpunkten för de här åtgärdernas giltighet, så tror jag att det är viktigt att besluten tas nu och att åtgärderna förverkligas så snart som möjligt. Ju längre vi väntar med den nödvändiga omläggningen, desto smärtsammare blir den när den sätts in. De åtgärder som nu genomförs innebär inskränkningar inom olika sektorer. De innebär en inskränkning av den privata konsumtionen och av mindre angeläget byggande. I annat sammanhang får riksdagen ta ställning till begränsningar av den offentliga sektorn, av statens och kommunernas verksamhet. Åtstramning och besparingar får naturligtvis inte bara gälla löntagarna utan också staten och kommunerna, som ju svarar för en stor del av våra samlade resurser. Finansutskottet kommer i nästa vecka att slutgiltigt ta ställning till regeringens förslag om besparingar på den statliga sidan. Det är också viktigt att de nu föreslagna åtgärderna har kompletterats med ett prisstopp, t. v. gällande till den 1 juni. Även om prisstopp inte bör ges en alltför generell användning är det ändå klart att det i nuläget är nödvändigt med ett allmänt prisstopp. Herr talman! Socialdemokraterna har både i finansutskottet och i skatteutskottet anmält en avvikande mening. Dessa avvikande meningar är liksom partimotionen 1613 av herr Palme m.fl. i flera avseenden egendomliga aktstycken. De inleds av en historik, vars innebörd väl i sin enkelhet tycks vara att den ekonomiska politik som fördes av den förra regeringen i alla avseenden var förträfflig och att den ekonomiska politik som förs av den nya regeringen i alla avseenden är förkastlig. Efter denna historik konstaterar socialdemokraterna i finansutskottet att både momshöjningen och devalveringen skulle ha varit onödiga, om regeringen valt en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Detta måste rimligen innebära att åtgärderna hade varit onödiga i ett annat läge än det som nu föreligger, men att de är nödvändiga i dagens läge, Det är mot den bakgrunden verkligen en antiklimax att socialdemokraterna därefter avstyrker alla föreslagna åtgärder som skulle bidra till att skapa en bättre balans i svensk ekonomi. Socialdemokraterna i finansutskottet drar alltså inte den givna slutsatsen av vad de själva säger i sitt yttrande. Hela det resonemang som socialdemokraterna i finansutskottet för om det ekonomiska läget pekar ju på nödvändigheten av åtstramningsåtgärder i nuläget, och sådana åtgärder kan ju inte ersättas av allmänna bakgrundsbeskrivningar och historik. Herr talman! Socialdemokraterna har inte hittills presenterat något alternativ till regeringens förslag. Herr Feldt sade i sitt anförande att ett sådant konkret alternativ hade utarbetats. Hittills har jag inte sett det i annan form än ett pressmeddelande på fyra sidor som har delats ut och som har rubriken Socialdemokraternas alternativ till höjningen av mervärdeskatten. Vad innebär det alternativet? Ja, det innebär att man tar avstånd. ”Vi socialdemokrater tar avstånd”, står det, ”vi yrkar avslag”, ”vi säger även nej”. Sida upp och sida ner säger man nej till alla åtgärder som har föreslagits från regeringens sida. Det ger inget intryck av att vara ett konkret alternativ. På sista sidan kommer det som har karaktären av ett förslag från socialdemokraterna, och det är att man nu föreslår en höjning av arbetsgivaravgiften med 1,5 26 från den I januari 1978. Det är alltså hela innebörden av det alternativ som socialdemokraterna påstår sig presentera. Samtidigt försöker man beskriva den nuvarande regeringens ekonomiska politik som ansvarslös. Mot bakgrund av att socialdemokraterna tidigare vid flera tillfällen efterlyst en stramare finanspolitik och att de nu avvisar alla regeringens olika förslag i denna riktning utan att samtidigt själva presentera något annat alternativ än förslaget om höjd arbetsgivaravgift, tycker jag det är rimligt att säga, att det nu är socialdemokraterna som inte vill ta något ansvar för den ekonomiska politiken i Sverige. Det är från många synpunkter beklagligt. Från utskottsmajoriteten i finansutskottet skulle vi naturligtvis med tillfredsställelse se att vi kunde föra en bred diskussion i utskottet med syfte att nå fram till samlande lösningar för den ekonomiska politiken nu och framöver, men det har socialdemokraterna hittills avvisat. Herr talman! En huvuduppgift för den ekonomiska politiken är att trygga en hög sysselsättning. Vi har i Sverige kunnat klara oss undan arbetslösheten bättre än flertalet andra jämförbara länder i Europa, där arbetslösheten är dubbelt eller tredubbelt så stor som den är i Sverige. De åtgärder som nu föreslås kommer att påverka konsumenternas köpkraft och kan leda till en minskad efterfrågan och därigenom påverka sysselsättningen. Därför måste statsmakterna — riksdag och regering — också framgent ha uppmärksamheten riktad på utvecklingen av sysselsättningen. Det kan på samma sätt som under det nu pågående budgetåret bli nödvändigt att göra olika punktvisa insatser eller särskilda satsningar på vissa industrigrenar för att hävda sysselsättningen. Herr talman! I ett bekymmersamt ekonomiskt läge är det särskilt viktigt att göra en bestämd prioritering av vad vi vill använda våra resurser till. Det är vår målsättning att hålla sysselsättningen uppe och att där utöver inrikta resurserna på en fortsatt utbyggnad av sjukvården, åldringsvården och barnomsorgen. Det kan bara åstadkommas om vi kan skapa balans i vårt lands ekonomi och om vi är återhållsamma med ekonomiska insatser på andra områden.

Herr talman! Jag tyckte att herr Molin hade påtagliga svårigheter att visa upp något som helst positivt resultat av den regeringspolitik som han försvarar. I stället ägnar han sig åt att framföra en rad argument mot framför allt höjningen av arbetsgivaravgiften. Men, herr Molin, om den skulle ha fått sådana katastrofala verkningar, hur kommer det sig då att den politik som i stället genomfördes och som skulle vara så utmärkt nu leder till en inflation i storleksordningen 12 96 och har lett till en försvagning av bytesbalansen, så att man nu räknar med ett underskott på 12,5 miljarder kronor i stället för 11 miljarder i januari? Kan inte herr Molin också förklara hur man kan genomföra en så utomordentligt misslyckad devalvering som den här regeringen har presterat? Med andra ord: Om man skall tala om den politik som är misslyckad kunde det också vara klädsamt att tala om hur den politik som man försvarar har lyckats. Men se det kan inte herr Molin, och det kan ingen. Det är bara misslyckanden att redovisa hittills i den borgerliga regeringens prestationer. Ett annat tema i inlägget var att socialdemokratin är mycket ombytlig, att vi har bytt fot. I själva verket är det så att det är vi som står för konsekvensen i den ekonomiska politiken. Jag tycker att herr Molin skall läsa om sitt inlägg här i riksdagen den 9 mars, när han med stor frenesi försvarade att finanspolitiken måste vara expansiv; han sade då att den budget som nu rivs sönder var väl avvägd. Vad han inte har insett är att han måste se våra förslag i en helhetsbild. Om herr Molin i dag bara har ett pressmeddelande till sitt förfogande, lägg då ansvaret för detta på den regering som har skapat arbetsförhållanden för oppositionen som är helt orimliga och som medför att vi tvingas föra diskussionen om det viktigaste ekonomisk-politiska beslutet helt frikopplad från diskussionen om finansplanen och budgetpropositionen, som skall ske i början av juni. Titta efter vad vi egentligen säger! Vi säger att vi vill ha en mer restriktiv budgetpolitik för nästa år än regeringen själv redovisar. De förslag vi lägger fram i dag ger en budget för 1977/78 som är 2 miljarder starkare än regeringens. Vi fortsätter att driva den konsekventa linje som vi började arbeta efter i januari. Och framför allt: Vi säger nej till att nu höja momsen och sedan, om sju månader, genomföra en kraftig försvagning av statsfinanserna. Jag måste fråga: Hur kan herr Molin försvara att finanspolitiken på det sättet görs allt svagare ju mer konjunkturen går uppåt? Till slut en fråga på de sekunder jag har kvar: Herr Molin säger att prisstoppet t. v. gäller fram till den 1 juli. Är detta en antydan om att det kommer att förlängas?

Herr talman! Nu liksom i finansdebatten i mars har jag framhållit att huvudproblemet i svensk ekonomi är det stora underskottet i våra affärer med utlandet. Vi räknar nu med att det i år kommer att röra sig om 12 miljarder i underskott. Var och en inser lätt att det kräver en alltför stor upplåning i utlandet. Det väsentliga är alltså att minska underskottet i bytesbalansen och därigenom minska den utländska upplåningen. Det kan enbart ske genom att vi förbättrar handelsbalansen, i första hand genom att öka exporten. För att åstadkomma denna exportökning har det föreslagits särskilda exportstimulerande åtgärder som har fått stöd av denna riksdag, i huvudsak i enighet. Vi har genomfört en kursjustering av den svenska kronan, som bör underlätta för de svenska exportföretagen att klara sig på världsmarknaden, och det föreslås nu en momshöjning som skall kunna bromsa importen. Det är alltså konkreta åtgärder som vidtas i syfte att komma till rätta med det grundläggande problemet i svensk ekonomi, nämligen obalansen i förhållande till utlandet. Socialdemokraternas konkreta förslag i dag — enligt pressmeddelanden och enligt herr Feldt — är att vid nyår höja arbetsgivaravgiften ytterligare. Om vi nu är ense om att det är viktigt att stimulera exporten och komma ifrån underskottet i våra affärer med utlandet, så förstår jag inte hur de förslag ni lägger fram kan bidra till det. Om man genom höjda arbetsgivaravgifter ökar kostnaderna för exportindustrin, verkar det väl rimligt att anta att det snarast försämrar konkurrensläget för vår exportindustri. Resultatet måste i varje fall i viss utsträckning bli höjda priser, minskade konkurrensmöjligheter, en sämre bytesbalans och därmed ett ännu större behov av lån i utlandet. I det avseendet skiljer sig kanske inte er nuvarande politik från era tidigare uttalanden. Annars präglas den socialdemokratiska politiken av att man talar om hur det har varit och hur det hade varit — av resonemang i förfluten tid. Man har mycket litet att säga om dagens politik. Jag visade på att reservanterna i finansutskottet, herr Feldt och hans kolleger, säger att momshöjningen skulle ha varit onödig med en annan politik och i ett annat ekonomiskt läge. Det kan man möjligen diskutera, men det innebär ju underförstått att den nu är nödvändig. Det är en formulering som avslöjar halten i den socialdemokratiska politiken. Först medger man att de föreslagna åtgärderna är nödvändiga, och sedan säger man ändå nej till dem.

Herr talman! Herr Molin upprepade att det är angeläget att minska underskottet i bytesbalansen. Ingen delar den uppfattningen mera intensivt än jag. Men det sker ju inte, herr Molin! Med den politik re geringen bedriver får vi ett rekordstort underskott i bytesbalansen i år. Sedan januari har man fått skriva upp bedömningen av underskottets storlek med ytterligare någon miljard. Den långtidsbedömning som regeringen gör i den reviderade budgetpropositionen pekar på att vi fram till 1980 skulle få ett kumulerat underskott i bytesbalansen på sammanlagt 30 miljarder kronor. Den politik ni för slutar alltså inte i något resultat som skulle tillfredsställa ens ganska blygsamma anspråk på det syfte som herr Molin i sitt resonemang anger, nämligen att vi skall ta oss ur de svårigheter som denna politik försatt oss i. Herr Molin återvänder till sitt favorittema, att höjda arbetsgivaravgifter höjer kostnaderna för vår exportindustri. Vi har många gånger sagt att arbetsgivaravgiften kommer att ingå i förutsättningarna för avtalsrörelsen. Enligt vår bedömning leder en höjning av den inte till någon nettokostnadsökning för företagen. Sedan vill jag framhålla att det inte är så att vi bara säger nej till en momshöjning utan vi anvisar ett alternativ till en sådan. Det är en väsentlig skillnad. På herr Molins tid som oppositionspolitiker var det nog med att säga nej, men vi anvisar faktiskt ett alternativ. Det alternativet går ut på att vi — med en viss åtstramning redan i år, med besparingar och med skattehöjningar — skall få en sådan inriktning av finanspolitiken att tyngdpunkten i åtstramningen förläggs till den tidpunkt då konjunkturen verkligen slår igenom här hemma, och det bör den göra nästa år. Inget resonemang om momshöjningen och alternativ till den kan föras om man inte tar med i bilden den plan att mycket rejält sänka inkomstskatterna för högre inkomsttagare som ligger i det s.k. inflationsskyddet. Herr talman! Jag vill slutligen, eftersom jag inte har så mycket kvar av min repliktid, bara notera att herr Molin i sina inlägg knappast ens har nämnt problemet med sysselsättningen. Det bekymrar honom tydligen inte. Vad värre är: han visar en total okänslighet för hur regeringens politik drabbar människorna i det här landet, för vad det kommer att innebära för lägre inkomsttagare, barnfamiljer och andra att man driver fram en inflation i takten 12 26 med devalvering och momshöjning. Angelägenheten av att söka alternativ som minskar inflationstakten tycks inte herr Molin anse vara värt att tala om. Han är tydligen helt okänslig för att det är människor som den här politiken kommer att drabba. För honom är politiken en rad tekniska komponenter som sätts ihop till en modell som passar in i ett borgerligt schema.

Herr talman! Alla kammarens ledamöter hörde säkert att jag avslutade mitt tidigare anförande med att peka på att en huvuduppgift för den ekonomiska politiken är att trygga en hög sysselsättning. Jag pekade också på att den utveckling vi nu har kan leda till att samma sorts åtgärder som regeringen har vidtagit under den gångna vintern också kan bli nödvändiga under den kommande. Jag tycker att detta är tillräckligt som svar på det herr Feldt sade om mitt intresse när det gällde att hålla sysselsättningen uppe. Man kan i sammanhanget också konstatera att den nya regeringen har gjort en serie insatser som har bidragit till att hålla arbetslösheten i Sverige lägre än den är i nästan alla jämförbara länder. Regeringens åtgärder talar alltså för sig själva på den punkten. Det är riktigt som herr Feldt säger att vi även med de åtgärder som är föreslagna kommer att få ett stort underskott i bytesbalansen i år. Vi kommer att få ett underskott på 12 miljarder, och det är oroväckande. Vad vi däremot kan räkna med är att detta underskott under åren 1978 och 1979 kommer att minska och att den oroväckande upplåningen i utlandet därigenom också kommer att minska. Men detta skulle inte åstadkommas om socialdemokraterna får igenom sitt förslag om en höjd arbetsgivaravgift. Då kommer inte den förbättring av bytesbalansen under åren 1978 och 1979, som vi har anledning att räkna med, till stånd. Det är därför som man i nuläget bör avvisa motionen om höjda arbetsgivaravgifter. Herr Feldt sade vidare att socialdemokraterna inte säger nej till en momshöjning. Det förstod jag inte riktigt. Ni yrkar avslag på förslaget om en momshöjning, och det måste väl i dagligt tal betyda detsamma som att ni säger nej till en momshöjning. Den tidigare oppositionen brukade säga nej till åtgärder som föreslogs av regeringen, sade herr Feldt. Låt mig då påminna om att den dåvarande borgerliga oppositionen under åren 1974 till 1976, dvs. under den förra mandatperioden, var med på att ta sitt ansvar för den ekonomiska politiken och att en del av de åtgärder som genomfördes kom till på initiativ av de dåvarande oppositionspartierna, i flertalet fall folkpartiet.

Herr talman! Den svenska ekonomin står inför svåra problem. Regeringen framhöll i finansplan och budget i januari att svensk ekonomi befann sig i ett allvarligt läge. Vi pekade bl.a. på de betydande underskotten i bytesbalansen, på att kostnaderna i svensk industri under de senaste åren ökat väsentligt mer än i andra länder, på att produktionstillväxten var låg och på att många företag och branscher var i en svår kris. Vi fick kritik för de beskrivningar och bedömningar vi gjorde. Socialdemokraterna menade att vi tecknade en för pessimistisk bild. Läget var i flera avseenden ljusare. När vi nu några månader senare gör en ny bedömning, kan vi utgå från senare data om vad som hände 1975/76. Vi kan konstatera att problemen är ännu besvärligare än de tedde sig kring årsskiftet. Konsumtionen ökade snabbare, exportökningen blev lägre, lageruppbyggnaden större och utrikesbalansen sämre än vad preliminära data i slutet av 1976 tydde på. Kort sagt: den bristande balansen i den svenska ekonomin har skärpts. Den ena branschen efter den andra har svårigheter som krävt och kommer att kräva omfattande stödåtgärder — stålindustrin, varven, tekoindustrin, glasindustrin osv. Det höga kostnadsläget medför att Sverige fortsätter att tappa marknadsandelar i utrikeshandeln, vilket medför risk för att vi delvis missar konjunkturuppgången. Detta är bakgrunden till de förslag som vi i dag debatterar. Varför har vi då så många problem i den svenska ekonomin? Ja, det är inga nya problem. Vi har arbetat med liknande problem tidigare, men de är mer svårhanterliga nu. Vi har haft några år med låg tillväxt. Det har betytt att vi har fått rätt litet av nya resurser, samtidigt som vi har fortsatt ett omfattande reformarbete. Vi har haft några år av stigande kostnader och växande problem med att sälja våra varor utomlands. Exportpriset på svenska varor steg med 29 96 från 1974 till 1976, medan det genomsnittliga exportpriset för OECD-länderna steg med bara 10 96. Vi har haft några år med hög inflation, omkring 10 26 om året, medan andra länder har kunnat begränsa inflationen till en lägre nivå. Vi har haft några år med en hög privat och offentlig konsumtion. Under 1975/76 steg den privata konsumtionen med sammanlagt 7 96, samtidigt som tillväxten ökade med bara 1,5 26. Det betydde att vi tog ut en del av de närmaste årens standardstegring i förskott. Många av problemen kan vi söka tillbaka till 1960-talet. Till en del visste vi om problemen, till en del var de bara bitvis kända. Den socialdemokratiska regeringen lade inte ner någon större möda på att tala om för svenska folket att vår ekonomi var i ett allvarligt läge. Kanske var man inte fullt medveten om hur besvärliga problemen verkligen var. Kanske var man optimist och trodde att det skulle ordna sig på något sätt. Kanske ville man inte eller vågade man inte tala om sanningen. Det hade ju kunnat uppfattas som ett dåligt betyg över ett långt regeringsinnehav. Låt oss ärligt och realistiskt beskriva verkligheten som den är. Vi har besvärliga ekonomiska problem att brottas med.

Och vill man ta ett ansvar för en del av de reformer som har genomförts under de åren, då bör man också ta ansvar för utvecklingen och för de problem som politiken har medfört. Uppriktigt sagt var det både litet löjligt och litet ömkligt, då socialdemokraterna redan efter några veckor började krypa ur sitt ansvar och säga att det är den nya regeringen som har ansvaret för Sveriges ekonomiska problem. Den nya regeringen skall bära sitt ansvar. Än så länge har våra beslut bara till ringa del fått effekter på svensk ekonomi, men ju längre vi sitter, desto starkare blir vårt ansvar, och då kommer vi att stå för det. Vi redovisade i januari en finansplan och budget som präglades av de betydande problem som vår ekonomi stod inför: låg tillväxt, höga kostnader, stark inflation och besvärliga branschproblem. Men budgeten präglades också av en hög ambition då det gäller sysselsättning och social trygghet. Det var en budget som i ett avseende var kärv — det hade varit en hårdhänt prövning av nya utgifter — och i ett avseende mera expansiv; det var en stark satsning på att trygga sysselsättningen. Vi har nu redovisat en reviderad finansplan och budget. Den bygger på den grundsyn som vi redovisade i januari. Huvudlinjerna i den allmänna ekonomiska bedömningen och i budgeten ligger fast. Utvecklingen under årets första månader har emellertid i en del avseenden medfört att problemen i vår ekonomi har förvärrats. Handelsbalansen uppvisar ett betydande underskott och den privata och offentliga konsumtionen är på en hög nivå. Därför menar vi att en ytterligare åtstramning nu bör ske av vår inhemska förbrukning och att mera bör göras för att minska underskotten i de utrikes betalningarna. Det är därför som det bl.a. är nödvändigt att höja mervärdeskatten. Nu har vi hört i några inlägg sådana uttryck som ”drastiska förändringar”, ”tvära kast” och ”inbromsningar” och allt möjligt som värdering av de två dokument som regeringen har redovisat inför riksdagen, ett i januari och ett nu i maj. Jag tror att sätter man sig ner och i lugn och ro läser igenom de dokumenten så finner man att huvudlinjerna i de bedömningar vi redovisade i början av året ligger fast också nu i maj. Vad som händer är ju att den starka inriktningen på sysselsättning och social omsorg fullföljs. Samtidigt förstärks den stramhet som i flera avseenden präglade budgetförslaget. De ytterligare åtstramningar som förordas omfattar dels vissa senareläggningar, dels vissa besparingar. Senareläggningarna berör främst en del byggnadsinvesteringar och är bl.a. motiverade av de starka prisoch kostnadsstegringarna inom byggnadssektorn. Besparingsåtgärderna får i allmänhet effekt först under 1978 och framöver. Vi har haft följande tre utgångspunkter för dessa förslag. För det första är det nödvändigt att hålla tillbaka den inhemska förbrukningen för att få utrymme för mera av investeringar och export. För det andra kan inte den svenska kostnadsutvecklingen få gå snabbare än i andra länder, om vi skall kunna exportera oss till balans i samhällsekonomin. För det tredje måste vi bryta spiralen skatter-löner-priser, bl.a. för att förbättra konkurrenskraften i den svenska industrin. Med dessa utgångspunkter är det väl naturligt att regering och riksdag nu utnyttjar de möjligheter vi har att komplettera och modifiera ursprungliga förslag. Det är inte fråga om några drastiska förändringar. Det är att utifrån de verklighetsbeskrivningar av den svenska ekonomin som vi gör använda de metoder som vi tror är de bästa. När vi nu skärper på några punkter är det för att de ekonomiska problemen har skärpts under de gångna månaderna. Det har sagts i ett tidigare inlägg att vi numera skulle dela socialdemokratins konjunkturbedömning. Det var Kjell-Olof Feldt som trodde detta. Nu är det väl inte så lätt att finna en konjunkturbedömning i ett inlägg som var så fyllt av en mängd kritiska bedömningar av regeringens politik och positiva bedömningar av den egna insatsen. Som jag ändå uppfattar det är vi oense både om verklighetsbeskrivningen, där vi ger en mera allvarlig bild, och om medlen för att komma till rätta med problemen. Det är särskilt på en betydelsefull punkt som regering och opposition har olika mening. Oppositionen håller fast vid sin linje att förse staten med mera inkomster genom väsentliga höjningar av arbetsgivaravgifterna, fast man nu tycks vara beredd att senarelägga en av dessa höjningar ett halvår. Regeringen föredrar att en ökad åtstramning nu görs genom en höjd mervärdeskatt. Det finns många skäl för att vi inte nu vill ytterligare höja arbetsgivaravgiften utöver de höjningar för 1977 och 1978 — höjningar på en betydande nivå — som riksdagen redan har beslutat om. Arbetsgivaravgifterna tycks vara den patentmedicin som socialdemokraterna vill använda för att lösa alla problem. Jag har ibland funderat över varför man är så förtjust i den skatteformen. Kanske beror det på själva benämningen arbetsgivaravgift, som gör att en del skulle tro att arbetsgivarna betalar dessa avgifter, medan andra skatteformer träffar löntagare, barnfamiljer, pensionärer osv. Men vad är det som händer om vi höjer arbetsgivaravgifterna? Kjell Olof Feldt tycks i en senare replik här själv närma sig sanningen. Den är nämligen att antingen övervältras de nya avgifterna på industrin och försämrar därmed konkurrenskraften ytterligare — och det är allvarligt, framför allt i nuvarande läge. Eller också avräknas avgifterna mot en annars möjlig löneökning, och då blir det en mindre budgetförstärkning än vad man talar om, eftersom löneökningen ju annars hade blivit större och betytt ett högre underlag för en statlig och kommunal inkomstskatt. Det skulle faktiskt behövas en höjning av arbetsgivaravgifterna med 5-6 96 för att få samma effekt som av en momshöjning med 2,1 926. Dessutom skulle kommunernas redan besvärliga ekonomiska situation ytterligare förvärras. Och hur skulle det gå med avtalsförhandlingarna, om ytterligare en väsentlig del av utrymmet skulle intecknas genom olika avgifter? Det har sagts att regeringens politik driver på inflationen, att det skulle vara något slags målsättning för politiken att uppnå den effekten. Ja, låt oss se på några fakta först. Den allmänna prisnivån i konsumentledet har under de fyra första månaderna stigit med 4,1 26, och det är något mera än under 1976, för då var siffran 3,8 ?6. Men om vi tar hänsyn till prishöjningen på kaffe — en prishöjning som vi ju inte kan råda över — så är inflationstakten under 1977 klart lägre än den var förra året. Och ser vi på den senaste tolvmånadersperioden, alltså från april 1976 till april 1977, finner vi att priserna har stigit med totalt 9,7 26, medan motsvarande siffra för 1975/76 var 11,9 96. Dessa data tycker jag manar till litet större försiktighet med snabba slutsatser. Vi bör nog inte beskriva verkligheten som mera drastisk än vad den är. Nu är jag ändå oroad, därför att prisutvecklingen är för snabb, och jag är också medveten om att vi för de närmaste månaderna får prishöjningar till följd av de beslut som regering och riksdag kommer att fatta. Det är också oroande att Sverige är ett av de få länder som inte har någon dämpning av inflationstakten sedan 1974. Därför måste vi satsa mera på att bekämpa inflationen och utnyttja de instrument som vi har för detta. Vi har ju i det här landet en lång erfarenhet av att det inte finns särskilt effektiva instrument. Men utöver det tillfälliga prisstopp som vi nu har kommer vi också fortsättningsvis att arbeta bl.a. med en skärpt prisövervakning i syfte att nå fram till en lägre inflationsnivå för tiden framöver än vad vi nu tycks hamna i för 1977. Socialdemokraterna säger att läget skulle ha varit annorlunda om man hade följt de socialdemokratiska förslagen. Ja, det är möjligt. Vi hade haft en statsskatt för 1977 som hade betytt en högre inkomstskatt för alla heltidsarbetande och därmed en lägre standardförbättring under 1977 —- för många kanske en standardförsämring. Det hade blivit ännu svårare för parterna på arbetsmarknaden att göra upp än vad det har varit. Vi hade haft en diskriminerande sambeskattning och en beskattning av fåmansföretagen som varit orättvis, och vi hade haft en hårdare egenavgift för hantverkare, lantbrukare, författare och konstnärer. Vi hade haft en väsentligt högre arbetsgivaravgift med de risker för sysselsättningen som det hade betytt, och vi hade haft en särskilt stor höjning av arbetsgivaravgiften i glesbygden, där sysselsättningsproblemen ofta är särskilt stora. Vi hade inte ens fått utreda frågan om ett inflationsskydd i skattesystemet. Det hade varit självklart att inflationen också fortsättningsvis —- och inte riksdagen — skulle bestämma om skatterna. Det hade varit annorlunda. Men det hade inte varit bättre. Det hade varit en ökad risk för arbetslöshet på högre nivå, och många människor hade haft en besvärligare verklighet att leva i. Det har talats i ett par inlägg om planlöshet, ryckighet och inkonsekvens i politiken. Det är ju så man brukar säga när man inte har någonting att säga i sak. Nu kan vi ju få ett alternativ om ett par dagar, och vi får tillfälle att återkomma och debattera det då vi sett det. Därför skall jag inte gå in på någon närmare granskning. Det har redan gjorts i ett par inlägg. Jag tycker att Björn Molin gjorde en riktig beskrivning då han noterade att vad vi nu möter är bara nej och nej och nej från socialdemokratins sida. Det kan ju ge intryck av konsekvens, men eftersom detta nej används i alla sammanhang är det snarare ett uttryck för ovilja till konstruktiva lösningar. Frågan om inflationsskydd i skattesystemet har berörts, och jag skall återkomma till den. Låt mig bara nu i detta första inlägg ställa en fråga som kan få ett klart svar med ett ja eller ett nej.

Det är riktigt att eftersom ett bevarande av 1977 års skatteskalor betyder att inflationen automatiskt höjer skatten så tillförs naturligtvis statskassan de inkomsterna. Och gör vi ett inflationsskydd i skattesystemet så får statskassan inte det automatiska tillskottet. Men den jämförelse som här har gjorts, om att det handlar om så och så många miljarder som statskassan skulle få eller inte få, är hållbar endast under förutsättning att man tänker sig att också 1978 bevarar 1977 års skatteskalor. Vi har varje år under 1970-talet, utom ett, gjort skatteomläggningar som har kostat pengar, fyra fem sex miljarder om året. Och skulle vi göra en skatteomläggning också 1978 så är det ju ofrånkomligt att det kostar pengar. Min fråga är följande: Tänker socialdemokratin säga till de fackliga organisationerna, LO, TCO och SACO/SR: Inför 1978 får ni förhandla bäst ni kan på grundval av 1977 års skatteskala — vi kommer inte att göra någon förändring av statsskatten? Säger man det så betyder det att behovet av löneökning för oförändrad köpkraft 1978 är 18-19 926 för de flesta av industrins arbetare, de som ligger i inkomstgruppen med 50 000-60 000 kr. i årsinkomst, och hela 23-24 26 för många av industrins tjänstemän, de som har 70 000-80 000 kr. i årsinkomst. Tänker socialdemokraterna alltså bevara 1977 års skatteskala oförändrad också 1978? Om inte kräver ju hederligheten att de redovisar att det kostar pengar att göra en traditionell skatteomläggning, kanske väl så mycket som det kostar att använda sig av inflationsskydd. Detta är en fråga som kan få svar med ett ja eller ett nej. Och det är angeläget för svensk skattedebatt, för svensk samhällsekonomi och för de fackliga organisationernas arbete att få ett snabbt besked. Det beskedet kan ges i dag. Herr talman! Regeringen har lagt en rad förslag med syfte att få en bättre balans i vår ekonomi. De är inte populära, alla dessa förslag. Men det är förslag som behövs om vi skall komma till rätta med problemen i vår ekonomi. Och det är förslag som borde få ett brett stöd, ty nu behöver vi en bred samling för att lösa problemen. Vi är beredda att fatta de beslut som behövs, och vi skall lugnt och metodiskt klara oss igenom de ekonomiska problemen. Sverige har sådana utgångsmöjligheter att vi bör klara det. Vi kommer inte att syssla med allmän retorik, hojtande och viftande. Vi kommer inte att syssla med klasskampsparoller eller utnyttja människors missnöje. Vi kommer inte att göra några utfall mot olika grupper i samhället. Vi kommer att fullfölja ett socialt reformarbete och arbeta för att få så goda resurser som möjligt till att föra det reformarbetet vidare. Vi skall, som det står i vår regeringsförklaring, med fasthet och ansvar föra en politik i hela folkets intresse.

Herr talman! Herr Mundebo har ju anseende att vara en hederlig karl, och han utnyttjar gärna detta anseende i sina inlägg. Nu sade han att vi skall ärligt och realistiskt beskriva verkligheten. Men jag tycker att herr Mundebo tänjde en smula på det här anseendet om hederlighet när han nu ville göra gällande att enda skälet till att han kastat om sin ekonomiska politik är att han har en ny konjunkturbedömning. Han sade i finansdebatten den 9 mars: ”Låt mig säga att det för den närmaste framtiden icke finns någon anledning att förändra skatter, vare sig höja eller sänka skatter, på annat sätt än det som framgår av regeringens budgetförslag. -—-- Men om konjunkturen i väsentliga avseenden förändras, måste denna regering lika väl som alla andra regeringar vara beredd att ompröva sin politik” etc. Har nu konjunkturen väsentligen förändrats mellan den 9 mars och den 1 april, när ni beslöt er för den här politiken? Nej, sanningen är att konjunkturen icke ändrats annat än i så måtto att regeringen har justerat konjunkturbedömningen i något mer optimistisk riktning och därmed anslutit sig till den bedömning vi gjorde tidigare. Herr Mundebo behöver inte leta i mitt anförande efter vår konjunkturbedömning — den fanns redan i januari och det är den vi står för. Sanningen är att det är spåren av regeringens egen politik som nu börjat förskräcka också regeringen själv. Därför griper man in, men vid fel tidpunkt och med fel metod. Det är det vi kritiserar regeringen för. Herr Mundebo säger att han inte vill diskutera socialdemokratins alternativ i dag, det skall han diskutera den 2 juni. Herr talman! Jag tycker att det är sorgligt att behöva konstatera att budgetministern på detta sätt utnyttjar regeringens spel med riksdagen och med vår konstitution genom att först avgöra finanspolitiken — det kommer att ske i dag — och sedan säga att man efter tre veckor vill ta debatten om alternativen till denna finanspolitik. Jag finner detta förfarande icke helt anständigt, herr talman. Herr Mundebo tog sedan upp indexreglering av skatterna. Det skulle han inte tala om nu utan vid något senare tillfälle. Det är alltså det fina inflationsskyddet som folkpartiet så ofta och så gärna har talat om, men som man i dag har varit besynnerligt tyst om. Och nu frågar han i stället: Vad skall socialdemokratin göra? Ja, den 9 mars sade herr Mundebo att han i god tid i förväg skulle tala om för svenska folket hur 1977 års skatter skall se ut. Vårt svar är: Först nej till indexreglering av skatterna. Ta det beslutet först, herr Mundebo! Redovisa det här i dag! Sedan är vi beredda att diskutera skattepolitiken för 1978. Men kom med ett enda besked om den skattepolitik regeringen tänker bedriva!

Herr talman! De allmänna ekonomiska bedömningar som regeringen gjorde i början av detta år innebar att vi hade att räkna med betydande ekonomiska problem i vår ekonomi under vintern och våren 1977. Vi kunde hoppas på en chans till någon förbättring hösten 1977, en förbättring som skulle bli märkbar först 1978. Den bedömningen har dess värre visat sig vara riktig — i varje fall så här långt. Det finns ekonomer som säger att det inte är alldeles säkert att vi får del av konjunkturuppgången hösten 1977. Jag har fortfarande en försiktig optimism att Sverige skall få del av den. Men skillnaden i dag mot tiden omkring årsskiftet är den, som jag framhöll, att de ekonomiska problemen har skärpts under de gångna månaderna. När vi fick den klarare bilden av 1976, då de definitiva siffrorna kom en bit in på detta år, visade det sig att den var allvarligare än den bild ekonomerna tecknade i december 1976. Det var en allvarligare bild för den period som gått. Under de månader som har gått av 1977 har problematiken skärpts. Då är det naturligt att också pröva den ekonomiska politikens innehåll och de medel man vill använda sig av. Den prövningen har lett oss till slutsatsen att det är nödvändigt att göra ytterligare åtstramningar. De förslagen lägger vi nu. Vi kände en oro för att det kunde komma att bli nödvändigt redan i januari. Därför fanns också i såväl finansplan som budget från januari klart utsagt att det kunde bli nödvändigt att återkomma med kompletterande förslag längre fram under 1977. Det har blivit nödvändigt att komma med dem, just därför att vi bedömer verkligheten allvarligare i dag än vi gjorde omkring årsskiftet på grundval av det material vi då fick från ekonomerna. Jag är självfallet beredd att resonera om alla alternativ som läggs fram, men det blir inte någon särskilt konstruktiv debatt om alternativen bara består av diverse nej. På en punkt, och det är den som dagens debatt handlar om, kan vi föra en konstruktiv diskussion: det gäller frågan om man skall använda sig av höjda arbetsgivaravgifter eller höjd mervärdeskatt för att försöka klara en del problem i vår ekonomi. Där har vi ju fört en debatt — där har vi olika uppfattning. Jag är för min del kritisk till att utöver de betydande höjningar som redan har gjorts av arbetsgivaravgifterna gå vidare med ytterligare höjningar. Jag tror att det är en fördel att i dag använda sig av en höjd mervärdeskatt i stället. Jag vill påminna om att mervärdeskatten har höjts inte mindre än sju gånger under 1960 och 1970-talen — den hette under några år i början omsättningsskatt, men det var ju en likartad skatteform. Vid alla tidigare tillfällen sådana här höjningar skett har socialdemokraterna ansett att det varit kloka och väl genomtänkta förslag och att förslagen har kommit vid rätt tidpunkt och att de varit precis rätt avvägda i fråga om storlek. Den här gången passar det inte. Det är möjligt att den ekonomiska verkligheten är annorlunda, men jag tar mig friheten att tro att det är av någon annan orsak som det inte passade så bra att just den här gången använda sig av mervärdeskatten. Alltså, i denna fråga kan vi föra en diskussion, där har vi olika meningar. Vi vill nog se mer av preciserade alternativ för att få en meningsfull diskussion om instrumenten i den ekonomiska politiken i övrigt. Till sist 1978 års skatt. Vi har fått ett förslag från 1972 års skatteutredning. Det förslaget är nu ute på remiss hos myndigheter och organisationer. Remissen skall vara inne hos regeringen i september 1977 och vi får då tillfälle att pröva det remissinstanserna har sagt. Min klara förhoppning är att skatteutredningens förslag är så väl genomarbetat att det är möjligt att använda som underlag för en proposition till riksdagen i oktober månad. Jag kommer alltså icke att ge det svar som Kjell-Olof Feldt hemställde om, ett nej till inflationsskyddade skatteskalor. Tvärtom, jag tror att det är en av de viktigaste skattereformerna vi har att genomföra, att få ett inflationsskydd i skattesystemet.

Men jag vill upprepa att min förhoppning är att det är ett bra förslag som vi kan använda som underlag för en proposition. Det är en betydelsefull skattereform att se till att det i överensstämmelse med vår grundlag är medborgarna, ledamöterna av denna kammare, som skall besluta om hur skatterna skall se ut — det är inte inflationen som skall göra det.

Varför avvisar socialdemokratin den här momshöjningen?

Det är tre inslag i bakgrunden för den här momshöjningen som gör att vi säger nej till den. Det första är den orättvisa skattepolitik som ni började med i november-december i fjol och sedan har fullföljt. Det andra är den inflationstakt som kommer att göra det svårt för människorna i detta land att behålla sin levnadsstandard. Där ökar ni momsen och gör ont värre. Det tredje är den utlovade indexregleringen av skatteskalorna nästa år, som vi anser vara en politik som på ett helt felaktigt sätt fördelar bördorna. Nu säger herr Mundebo — om jag kan tolka hans travande fram och tillbaka — att det kommer ett förslag om indexreglerade skatteskalor fr.o.m. 1978. Indexreglerade skatteskalor måste ju vara ett automatiskt verkande system. Det finns bara ett förslag, och skatteutredningen och herr Mundebos borgerliga vänner konstaterar att indexreglering bara kan göras på detta sätt. Eftersom herr Mundebo talade om resonemanget med löntagarnas organisationer är min fråga: Om riksdagen i höst beslutar indexreglerade skatteskalor, vilket utrymme finns det då över huvud taget för resonemang med löntagarnas organisationer om skatterna för 1978? Såvitt jag vet har både LO och TCO på den grunden varit antingen negativa eller skeptiska till indexregleringen. Herr Mundebo upprepar tidigare kritik av vårt sätt att beräkna arbetsgivaravgiftens effekter på statsbudgeten. Jag vill bara upplysa budgetministern om att vi räknar på precis samma sätt som hans eget departement. Så tag upp diskussionen med statssekreteraren på bänken bredvid om hur beräkningen skall göras! Herr Mundebo sade vidare att den starka inriktningen på sysselsättning och social omsorg fullföljs i den ekonomiska politiken. Betyder det att herr Mundebo i dag kan garantera att den fulla sysselsättningen kommer att klaras med den politik som han nu föreslår?
Herr talman! Vad jag kan garantera är att regeringen kommer att satsa så mycket den kan och använda alla de instrument som svensk arbetsmarknadspolitik förfogar över för att bevara en full sysselsättning. Vi kan ändå notera att vi under de gångna månaderna har klarat sysselsättningen bättre än vad man har gjort i tidigare skeden av lågkonjunktur i detta land och i många andra länder. Vi har inte klarat kampen mot inflationen så bra som vi skulle önska, men när det gäller arbetet för att klara sysselsättningen kan vi med tillfredsställelse konstatera att genom den massiva insats som gjorts har sysselsättningen ändå legat på en hygglig nivå. Får jag påminna om att i den förra mer besvärliga lågkonjunkturen 1971/72 var drygt 130 000 människor utan jobb i detta land. Också vid den mest besvärliga tidpunkten den här gången och i en svår lågkonjunktur var siffran 95 000. Under de flesta av de gångna månaderna har den varit kring 65 000. Det är höga siffror, men det är ändå ett avsevärt bättre resultat än vad som nåddes tidigare. Jag vill alltså försäkra att vi kommer att använda alla de instrument som arbetsmarknadspolitiken har för att bevara sysselsättningen. Statssekreteraren och jag har fört resonemang om effekten av arbetsgivaravgiften, och de resonemangen är redovisade i det reviderade bud getförslaget. Jag rekommenderar texten där till mycket ingående läsning — några av styckena är väl värda att läsa och begrunda och dra slutsatser av. Och då blir nog en slutsats denna: Låt oss vara försiktiga med att gå vidare när det gäller att utnyttja arbetsgivaravgiften. Vi behöver också för de kommande åren betydande arbetsgivaravgifter för att klara en social reformpolitik, men låt oss inte använda dem som ett skatteinstrument som skall tas till i alla situationer och för att klara alla de problem som vi har. Sedan ett litet tillägg när det gäller debatten om inflationsskydd. Både av skatteutredningens betänkande och av skattepolitiska program från TCO framgår att TCO anser att ett inflationsskyddat skattesystem är värdefullt och att vi bör komma fram till ett sådant. Samma uppfattning har SACO/SR. Jag har den förhoppningen att man också inom LO vid en fortsatt debatt kring denna fråga kommer fram till uppfattningen att det viktiga ändå är att riksdagen och inte inflationen skall bestämma hur skatterna skall se ut. Och så till sist: Samhällsekonomin är föränderlig, och då måste naturligtvis den ekonomiska politiken också vara föränderlig. Om de ekonomiska problemen har skärpts måste man vara beredd att ompröva de instrument som man använder sig av. Vi är beredda att göra det.